Herr talman! Vi har åtskilliga gånger här i riksdagen konstaterat vilken värdefull tillgång våra sjöar och vattendrag är i vår naturmiljö. Hjälmaren är i storlek landets fjärde sjö. Hjälmaren och Hjälmareområdet har i den fysiska riksplaneringen tillmätts stor betydelse från skilda synpunkter. Hjälmaren regleras alltsedan sjön i slutet av 1800-talet — för att man skulle utvinna jordbruksmark — blev föremål för en sjösänkning. Vattenhushållningen spelar stor roll för jordbruket och kraftproduktionen. Hjälmaren och Hjälmareområdet är av stor och växande betydelse för rekreationslivet, för fritidsfiske. båtsport och rörligt friluftsliv. för bad och fritidsbebyggelse. Här finns öar och områden som från naturvårdssynpunkt är angelägna att skydda. Stora delar av Hjälmarområdet har också i flera avseenden angetts vara av riksintresse för kulturminnesvård. Hjälmarutredningen har konstaterat att åtgärder måste vidtas för att anpassa regleringsbestämmelsena för Hjälmaren så att framför allt allmänna intressen kan tillgodoses bättre än under nuvarande förhållanden. Vi socialdemokrater delar den uppfattningen. Vad som oroar oss är att naturvårdsoch rekreationsintresset i regeringens förslag fått stå tillbaka för vissa fördelar som man på kort sikt skulle kunna vinna för jordbruket. Jordbruket har behov av låga vattennivåer för att vissa markområden skall kunna brukas. Dessa låga vattennivåer är å andra sidan ett hot mot miljövårdens intressen. Jordbruksintresset har hitintills blivit tillgodosett i stor utsträckning. Detta har medfört att ett medelvattenstånd i sjön skapats som ligger på lägre nivå än vad som var meningen från början. Nu framhåller naturvårdsverket med skärpa i sitt yttrande att det från naturvårdssynpunkt är ett mycket starkt krav att vattenståndet i Hjälmaren inte under några omständigheter tillåts sjunka under den redan i slutet på 1800-talet fastställda sänkningsgränsen. Naturvårdsverket säger att varje underskridande av denna gräns är ett steg på vägen mot en ödeläggning av viktiga delar av Hjälmaren, i princip på samma sätt som skett med Hornborgasjön. Jordbrukets svårigheter och känslighet för höga vattenstånd har ökat under årens lopp på grund av att de torrlagda markerna sjunker ihop. Naturvårdsverket menar att man kan befara att det från jordbrukets sida kommer att framföras krav på skärpt reglering och sänkt vattenstånd. i takt med att nivån på de lägst belägna markerna fortsätter att sjunka. Naturvårdsverket menar att man därför nu bör slå fast att sänkningsgränsen inte skall ytterligare justeras nedåt och att man för jordbrukets vidkommande bör få välja andra lösningar, t.ex. invallning, för att klara torrläggningsproblemen på de hopsjunkande markerna. Länsstyrelsen i Örebro län pekar på att utredningen konstaterar att stora arealer jordbruksmark efter hand går mot försumpning, om inga skyddsåtgärder i form av invallning görs, och detta oavsett om Hjälmarens vattenstånd strikt skulle regleras inom gällande regleringsgränser. Även länsstyrelsen i Örebro län anser därför att invallning av ännu icke skyddade landvinningsjordar måste komma förr eller senare, om man vill tillvarata torrläggningseffekten. Utredningens förslag till tappningsplan innebär att sänkningsgränsen får underskridas, vilket i realiteten skulle innebära en legalisering av ett lägre medelvattenstånd i Hjälmaren. Naturvårdsverket kan icke tillstyrka detta. Tappningsplanen bör enligt naturvårdsverkets mening i stället omarbetas med beaktande av sänkningsgränsens okränkbarhet. Vi socialdemokrater anser det felaktigt att väsentliga naturvårdsoch rekreationsintressen skall offras för att vi under en begränsad tid framöver skall kunna klara problem för andra intressen, i detta fall jordbruket. Jordbruksministern säger i sin proposition att alla de olika intressena runt sjön är av stor allmän betydelse och att han inte finner skäl att tillmäta något av dem större tyngd än de andra. Regleringen av Hjälmaren måste enligt hans mening utformas genom en avvägning mellan de berörda intressena. Med jordbruksministerns inställning kommer då hela tiden denna avvägning på grund av att den odlade jordbruksmarken fortsätter att sjunka att gå ut över miljövårdens och rekreationslivets intressen. Vi löper. som naturvårdsverket har understrukit, risk för en ödeläggning av viktiga delar av Hjälmaren. Här står ett jordbruksintresse. som med propositionens förslag kan skyddas under en kortare tid, mot betydande risker för naturvårdens Nr 148 mera långsiktiga intressen. Onsdagen den Vi upplever på nytt igen hur omsorgen om miljön får vika när 21 maj 1980 jordbruksministern ställs inför uppgiften att prioritera mellan ett jordbruksintresse och miljövården. Vi socialdemokrater menar att den skada som en legalisering av ett lägre medelvattenstånd i Hjälmaren skulle medföra på denna sjö icke kan repareras när den en gång är vållad. Vill man behålla torrläggningseffekten på den jordbruksmark det gäller, bör man därför redan nu enligt vår mening pröva möjligheten till invallning i stället för ytterligare sänkning av sjön. Därför bör regleringen ske och tappningsplanen omarbetas med beaktande av den tidigare fastställda sänkningsgränsens okränkbarhet. Jag yrkar, fru talman, bifall till den reservation som utskottets socialdemokrater fogat vid utskottets betänkande.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 37. som vi nu behandlar, tas frågor kring regleringen av sjön Hjälmaren upp till behandling. I oktober 1976 tillkallades av regeringen en särskild utredare för att belysa frågor kring Hjälmarens reglering. Den utredningen är sedan en tid slutförd och har föranlett proposition 1979/80:91 från regeringen. vilken i huvudsak går på de förslag som utredningen lagt fram. Med anledning av propositionen har från vpk väckts motion nr 1917, i vilken det krävs att riksdagen avslår regeringens proposition och begär ett nytt förslag som tar hänsyn till de synpunkter som framförs i motionen. De åtgärder som föreslås i propositionen och som utskottet tillstyrker i vad gäller nytt regleringsprogram för Hjälmaren beräknas komma att kosta ca 8 milj.kr. i 1978 års penningvärde. Utskottet föreslår att kostnaden bestrids med statsmedel. Man medger att det kanske kunde vara riktigt att de som drar nytta av det nya regleringsprogrammet borde bidra till kostnaden. men man anser det alltför komplicerat att finna någon modell för att ta in de avgifter som skulle komma i fråga och hamnar på den ståndpunkten att det är enklast att staten betalar. Motionärerna från vpk kan inte dela denna utskottets bedömning. Vi anser att om det går att göra troligt att också miljöintressena skulle tj äna på en rensning av Eskilstunaån, bör det utarbetas ett nytt förslag från regeringen. där de kommersiella intressen som kan dra nytta av en sådan rensning får gå in och bidra till kostnaderna efter en lämplig modell. Skulle en rensning av ån inte ha påvisbara fördelar från miljöoch naturskyddssynpunkt. bör i stället ett nytt förslag utgå från den tappningsplan som inte innefattar rensning av Eskilstunaån. Också i detta fall anser motionärerna att de intressen som drar nytta av den nya tappningsplanen bör kunna lämna bidrag i proportion till . 111 dragen nytta. Denna inställning från motionärernas sida är inte något påfund som de är ensamma om. Tre viktiga remissinstanser uttalade vid sin behandling av utredningens förslag liknande synpunkter som vi framfört i motionen. Kammarkollegiet anser att de föreslagna rensningarna i Eskilstunaån inte är ekonomiskt försvarbara. Kollegiet säger också att en regleringsplan för Hjälmaren inte bör få gå ut över andra sjöar inom Hjälmarens avrinningsområde. Det ifrågasätter också nödvändigheten av en ombyggnad av Hyndevadsdammen och, om en sådan ändå måste ske, om det inte är en sak för regleringsintressenterna. Riksrevisionsverket, som väl i första hand har att se till att staten hushållar med sina medel, anser sig inte kunna biträda utredningens förslag till åtgärder i Eskilstunaån. Statens naturvårdsverk anser att utredningens motstånd mot en höjning av medelvattenståndet inte är befogat. Det nuvarande medelvattenståndet anser verket vara ett resultat av otillåtliga sänkningar under sänkningsgränsen och otillåtet höga tappningar i Eskilstunaån under torrperioder. Verket anför vidare att det är ett mycket starkt krav ur naturvårdssynpunkt att vattenståndet i Hjälmaren inte under några omständigheter tillåts sjunka under den redan år 1877 fastställda sänkningsgränsen på + 21.62 m. Naturvårdsverket delar inte utredningens uppfattning att staten bör betala kostnaderna för de föreslagna åtgärderna. Enligt naturvårdsverkets mening tillgodoser en ny vattenhushållningsplan både jordbruksintressen och andra intressen, även om verkets synpunkter rörande sänkningsgränsens okränkbarhet beaktas. Jordbruket liksom andra intressen, såsom kraftintresset, bör därför svara för sin del av kostnaderna. Så långt naturvårdsverket. Det men för jordbruket runt Hjälmaren som uppstår på grund av en något högre vattennivå i sjön har ökat under de snart hundra år som förflutit sedan den stora sänkningen år 1888 då sjöns vattenspegel sänktes med så mycket som 1,3 m. Att detta men ökat beror på att jorden sänkt sig med tiden i förhållande till vattenspegelns nivå. Detta fenomen kan komma att fortsätta också framåt i tiden. I så fall blir en sänkning av medelvattenståndet i sjön bara en kortsiktig lösning, som för en tid ger fördelar för jordbruket. En långsiktig lösning skulle då ligga i att lågt belägen jord invallades. Nu säger utskottet att en sådan lösning blir alltför dyr i förhållande till de vinster som kan göras för jordbruket. Det är inte säkert att det behöver förhålla sig så om man ser lösningen i ett tillräckligt långt perspektiv. Därför kan en invallning mycket väl tänkas som en långsiktig lösning. I den socialdemokratiska reservationen till utskottets betänkande framförs tankar om en invallning som en sådan långsiktig lösning, och det har Svante Lundkvist nyss talat om. I reservationen går man emellertid med på att företaget skall betalas av staten. och från den synpunkten kan vi inte stödja reservationen. Men om vår motion faller kommer vi i andra hand ändå att stödja reservationen som ett bättre förslag än det som utskottet förordar. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1979/80:1917.
Fru talman! Med anledning av det sista Per Israelsson sade vill jag bara Onsdagen den markera att frågan om kostnadsfördelningen får bli beroende av hur det nya = 21 maj 1980 förslag som vi väntar på kommer att se ut. Därmed har vi icke genom vår reservation sanktionerat det förslag till kostnadsfördelning som utskottsmajoriteten förordar och som ansluter sig till propositionen. Vi vill bedöma den frågan när vi får tillbaka ärendet på riksdagens bord. Däremot har vi sagt att vi tycker att riksdagen bör anvisa de 500 000 kr. som man begär för ytterligare utredning. Vi anser nämligen att det här är en fråga som måste utredas ytterligare.

Fru talman! Svante Lundkvist redogjorde för socialdemokraternas reservation till jordbruksutskottets betänkande 37, och han redogjorde också för de värden som gäller för Hjälmareområdet. Jordbruksministern har också i sin proposition sagt att det är dessa värden som är orsaken till att man vill vidta åtgärder. Sedan regleringen av sjön gjordes har avrinningen i Eskilstunaån fö sämrats. Förhållandet är i dag inte särskilt bra. Vissa år har vi för högt vattenstånd och andra år för lågt vattenstånd. Sådana tillstånd förekommer ganska ofta. Enligt utredningen är vattenståndet vart fjärde år för högt, och vartannat år kommer vattenståndet under den lägre gränsen. Det förslag som nu föreligger innebär ju att man skall försöka hålla ett jämnare vattenstånd. Den 20 maj skall vattenståndet vara + 21,95 m, och den 30 september skall det vara + 21,73 m. Det är alltså betydligt högre än det lägsta vattenståndet, som är 21,62 m. Detta måste, som jag ser det, vara till fördel även för naturvården, eftersom stränderna inte påverkas av högt och lågt vattenstånd på samma sätt som hittills. Svante Lundkvist säger att i och med att man tillåter att det lägsta vattenståndet får underskridas vid viss tidpunkt så legaliserar man denna sänkning. Enligt min uppfattning är det inte alls på det sättet. Vad man har sagt är ju att från nyår och fram till vårfloden skall vattenståndet kunna gå ned till 21,50 m för att stora översvämningar skall motverkas när vårfloden kommer. Detta vattenstånd får endast tillåtas om SMHI kan ge klara prognoser som visar att vi får en mycket stark och besvärlig vårflod. Härigenom kan ju inte vattenståndet under sommaren påverkas negativt. Det måste för alla parter vara positivt att hålla ett jämnt vattenstånd. Jag tror att vi är ganska överens om att alla de intressen det här gäller: jordbruk, naturvård, fiske — på fritid och som yrke — skall kunna samsas om de tillgångar som vi här har. Reservationen tar också upp frågan om invallningen. Man säger att detta måste vara det sätt på vilket vi skall lösa de problem det här gäller. Utredningen har ju sett på denna fråga och förklarat att detta är någonting som man i varje fall inte i nuläget kan gå in på, eftersom det kommer att ställa sig avsevärt dyrare än de värden man i detta fall skulle skydda. Vad man nu vill göra när det gäller restaureringen av Eskilstunaån och när 113 det gäller avrinningen är att återställa miljön i ursprungligt skick och på det en gäller sjön. sättet tillgodose de intressen som där finns och som ä Per Israelsson var inne på frågan om kostnadsfördelningen. Man kan naturligtvis tycka att om en sådan här åtgärd vidtas, så bör de som har nytta av den också betala för den. Jag kan i och för sig dela den uppfattningen. Men utredningen har ju sagt att om man väljer det systemet, så kommer det att kosta ungefär lika mycket som det system utredningen förordar. Dessutom kommer det att ta väldigt lång tid att reda ut vilka det är som har denna nytta och vilka som i så fall också skall betala. Att man skall lägga ut samma summa pengar bara för att kunna ta in de pengarna av dem som får nytta av åtgärderna tycker jag inte är befogat. Samhället och staten tjänar ingenting på det, utan alla parter förlorar i så fall. Med det anförda vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Fru talman! Under de år som har gått har man ju, Lennart Brunander. legaliserat en lägre medelvattennivå än den ursprungligen fastställda. Fortsätter vi att tumma på sänkningsgränsen, så fortsätter också legaliseringen av en lägre vattennivå. Om sedan jorden fortsätter att sjunka, tvingar det fram en ny diskussion om hur jordbrukets intressen skall tillgodoses. Med jordbruksministerns sätt att resonera, att här skall inget intresse ha förtur framför det andra, skall vi då på nytt göra en avvägning. Och i den situationen är kanske medelvattennivån ännu lägre. Följden blir då den att vi får ett vattenstånd som återigen skadar naturvårdsintresset och sjön men kanske tillfälligt räddar jordbruksintresset. Vi har sagt att man borde pröva vad invallningen kan kosta. Då säger Lennart Brunander: Utredningen har ju tittat på detta och konstaterat att det inte är aktuellt att göra en invallning, i varje fall inte i nuläget. Menar Lennart Brunander då att vi först skall acceptera dessa skador på sjön och sedan någon gång i framtiden börja diskutera om vi ändå inte borde ha invallat för att rädda jordbrukets intressen? Vi menar att det borde vara angeläget att sätta klackarna i backen nu för att till varje pris förhindra en sådan utveckling som den naturvårdsverket har tecknat. Då får vi pröva frågan hur mycket jordbruksmark vi kan rädda och till vilket pris och vidare om insatsen är tillräckligt värdefull för att göras. Vi borde väl ändå kunna vara överens om att vi aldrig kan acceptera en sådan förstörelse som den naturvårdsverket har tecknat för Hjälmaren. Blir förstörelsen av den omfattningen. har vi verkligen råkat illa ut — då har ett naturvärde gått förlorat som vi aldrig kan få tillbaka. Därför menar vi att det är nu vi måste sätta klackarna i backen. innan utvecklingen har gått för långt.

Fru talman! Ja, Svante Lundkvist. vi kan vara överens om att vi inte vill ha samma utveckling för Hjälmaren som vi har fått för Hornborgasjön. Men som jag ser det är vi inte på väg mot den utvecklingen. och de åtgärder som nu skall vidtas kommer inte heller att medverka till en sådan utveckling. Det måste vara positivt för naturvården runt sjön om vattennivån hålls jämnare Nr 148 äni dag. Den har, som jag tidigare redogjort för, varierat starkt. Något år har Onsdagen den den varit nere på 21,15 meter, alltså klart under det lägsta tillåtna 21 maj 1980 vattenståndet. Dessutom innebär förändringen att man minskar vattenav rinningen från sjön från 5,1 till 3,1 kubikmeter per sekund, och det kan inte — Ändrad vatten vara negativt för sjön. hushållning i Hjäl Svante Lundkvist sade att om man sänker medelvattenståndet i en sjö maren uppstår skador som inte kan repareras. Med det låga vattenstånd som vi har i dag är dessa skador redan skedda, och vad som nu kommer att hända är att man behåller ungefär samma vattenstånd som i dag men ser till att det blir jämnare under årets månader. Dessutom bestämmer vi inte här vilken vattennivån skall vara — det kommer att avgöras genom en vattendom. Vad vi har att ta ställning till är vilka åtgärder som skall vidtas.
Fru talman! Vad som sker i dagens läge, om man skulle behålla det vattenstånd som föreslås, är att markytan fortsätter att sjunka. Då kommer vi på nytt att ställas inför samma problem, dvs. inför kravet på att hänsyn skall tas till jordbruksintresset — med risk för den utveckling som jag här har talat om. Lennart Brunander säger att han inte upplever detta som någon risk, men jag litar faktiskt mer på naturvårdsverket i det fallet. Jag litar också mer på naturvårdsverket än på jordbruksministern. Även när det gällde Hornborgasjön var det nämligen på det sättet att jordbruksministern föreslog åtgärder som enligt hans mening skulle rädda ett stycke jordbruksmark men som enligt naturvårdsverkets och så småningom även enligt riksdagens mening skulle vara förödande för den del av Hornborgasjön som vi förhoppningsvis ändå lyckas rädda genom det beslut som riksdagen fattade.
Fru talman! Vi kan vara överens om målet att skydda naturvården och skydda möjligheterna för det rörliga friluftslivet runt sjöar. Men det föreliggande förslaget innebär, som jag redan sagt, inte att vi försämrar dessa möjligheter. Det är riktigt, som Svante Lundkvist säger, att sänkningen av den odlade jordens nivå kommer att fortsätta och att vi någon gång kommer i det läget att vi måste ta upp den diskussion som Svante Lundkvist nu vill föra. Vad vi nu vill åstadkomma är ett jämnare vattenstånd under årets tolv månader. Det är till fördel för jordbruket, men jag kan inte förstå annat än att det också måste vara till fördel för naturvården.

Fru talman! Jag vill bara göra några små kommentarer och hoppas att inte debatten därigenom skall bli mycket längre, eftersom den redan har dragit ut på tiden. Låt mig först konstatera det som alla tycks vara överens om, nämligen att Hjälmaren är en stor och utomordentligt svårreglerad sjö. Den är vidsträckt och stor till ytan, den är grund, den har ett stort upptagningsområde men små möjligheter att kvarhålla vattnet i detta upptagningsområde. Sjöns avbördningsförmåga har också, som sagts här tidigare, sjunkit med åren. Overoch underskridanden av högsta resp. lägsta nivå har skett ofta. De åtgärder som man nu föreslår är ju avsedda att förbättra möjligheterna till reglering inom den nuvarande amplituden. Det är alltså inte fråga om att kontinuerligt ändra på vattenståndet i Hjälmaren. F.n. har sjön en amplitud på 60 cm, vilket innebär ett regleringsgap på mellan 21,62 och 22,22 m. Och avbördningsförmågan har som sagt minskat. Jag vill påstå att ingen, inte ens naturvårdsverket, kan lämna några garantier för att man även med de föreslagna åtgärderna kan undvika övereller underskridanden av amplituden. Så ligger det till när det gäller Hjälmarens reglering. Men vi kan ändra förutsättningarna för att kunna hålla värdena inom amplituden.

Det innebär också svårigheter ur regleringssynpunkt. När man inom Hjälmarutredningen funderade på de här problemen tog man kontakt med alla de intressegrupper runt Hjälmaren som genom sitt arbete eller under sin fritid hade beröring med sjön. Utredningen tyckte sig finna ett gemensamt intresse hos alla parter: Man ville ha ett så jämnt vattenstånd som möjligt i Hjälmaren. Med detta som utgångspunkt har man försökt vidta åtgärder för att just kunna reglera Hjälmaren på ett bättre sätt inom ramen för den nuvarande amplituden. En översvämning i Hjälmaren skadar — det har inte framgått riktigt av debatten — inte bara jordbruk och skogsbruk. Vi har mycket lågt liggande permanentbebyggelse i tätorten Örebro. Vi har fritidsbebyggelse och fritidsanordningar som också skadas. om det blir kraftiga översvämningar. Man talar här om att jorden kommer att sjunka. och att jordens kvalitet försämras är alldeles klart. Vi har områden som nu är invallade. där man nära nog gjort slut på matjorden. Vi kan se framför oss att man på de jordbruken måste få till stånd en mera extensiv driftform. Det är alldeles klart att det sker en förändring av jordbrukets villkor runt Hjälmaren. Men skulle man göra stora invallningar i de områden där invallningar i dag inte skett. rör det sig om mycket stora kostnader, och det har både utredningen och regeringen i det här skedet avvisat som ekonomiskt omöjligt att genomföra. Den fortsatta behandlingen av ärendet får väl ge synpunkter också på det. Sedan finns det de som tror att en ökad avbördningsförmåga i Eskilstunaån Nr 148 skulle innebära ett högre vattenstånd i Hjälmaren. Det är precis tvärtom. Onsdagen den Om man har möjlighet att snabbt avbörda vatten från Hjälmaren, har man 21 maj 1980 också möjlighet att hålla ett högre medelvattenstånd utan risk för kraftiga översvämningar. Alltså är det ett vitalt intresse att återställa avbördnings — Ändrad vattenförmågan i Eskilstunaån, så att den situationen inte uppstår att man på grund — hushållning i Hjälav en dålig avbördningsförmåga kontinuerligt tvingas hålla ett lågt vattenmaren stånd i Hjälmaren. Påståendet att man skulle sänka vattenståndet till 16,50 under vintern har Lennart Brunander tagit upp — det skall jag inte vidare kommentera. Men låt mig påpeka att det är svårt att undvika en lågvattennivå under vissa somrar. Vi skall komma ihåg att en het sommardag avdunstar från Hjälmarens yta 25 å 30 m? vatten per sekund. Det är mer än medelvattenavrinningen i Eskilstunaån ett normalår. Då hjälper det inte att sätta klackarna i backen, Svante Lundkvist — då gäller det att kunna reglera vädret eller eventuellt ställa upp ett stort parasoll över Hjälmaren, och det mäktar vi nog inte. Sammanfattningsvis vill jag säga: Förbättrade möjligheter till reglering inom nuvarande gränser är avsikten, och det är till nytta för alla parter. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag är naturligtvis väl medveten om att det finns svårigheter med regleringen av Hjälmaren. Jag är också väl medveten om att vi alla är angelägna om att få ett så jämnt vattenstånd som möjligt under året. Det är riktigt, som Erik Larsson säger, att det beror på vilka förutsättningar vi skapar. Fortfarande gäller att man i det här förslaget — som naturvårdsverket påpekar — tummar på sänkningsgränserna. Vi löper alltså risk att få den utveckling som naturvårdsverket tecknat. Jag skulle vilja ställa en fråga till Erik Larsson, som ju ändå har gjort utredningen. Lennart Brunander har sagt att någon gång blir det kanske aktuellt att ta upp frågan om man skall lösa de här problemen på det sätt som vi har redovisat, alltså genom att pröva ytterligare invallning. Tycker Erik Larsson att det kommer att bli lättare att göra det längre fram? Är det klokare att vänta med att diskutera den typen av åtgärder tills man dels har fått ett sämre tillstånd i sjön, dels kanske har ännu större svårigheter att komma till rätta med problemen med hjälp av invallning? Borde inte klokheten bjuda att man nu prövar om man kan komma fram den här vägen? När vi har sett papper på det här kan vi diskutera hur långt vi skall gå, vad som är vettigt att göra för att rädda en viss mängd jordbruksmark och hur vi på bästa möjliga sätt skall klara sjön. Det senare betraktar jag som ett primärt intresse i sammanhanget.
Fru talman! Låt mig konstatera, Svante Lundkvist, att vi i vårt förslag icke har tummat på sänkningsgränserna. Den temporära sänkning för att möta en 117 stark vårflod, som vi har angett som önskvärd, innebär inte en bestående sänkning av vattenståndet i sjön. Därför är Svante Lundkvists fråga inte riktigt adekvat. Eftersom vi inte får ett sämre tillstånd i sjön, utan ett bättre med den reglering som föreslås, kan vi när som helst ta upp diskussioner beträffande den jordbruksmark som för framtiden kommer i farozonen. Låt mig i sammanhanget upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att det sker en förändring runt sjön, som vi givetvis måste ta hänsyn till i framtiden. Men det innebär inte att det beslut som vi i dag är beredda att fatta omöjliggör ett uppskjutande av den diskussionen.
Fru talman! Tveklöst är det så att naturvårdsverket här har satt fingret på den ömma punkten. Man är ändå beredd att tillåta en lägre sänkningsgräns, och naturvårdsverket har förordat att sänkningsgränsens okränkbarhet bör vara utgångspunkten för en diskussion. Nu säger Erik Larsson att vi, eftersom det kanske inte omedelbart blir en försämring av sjöns tillstånd, när som helst kan ta upp en diskussion om andra åtgärder behöver vidtas. Men varför vänta med någonting som vi bör göra nu? Möjligheterna att effektivare möta de risker för skador, som vi väl är överens om bör undvikas, är större om vi tar denna diskussion nu i stället för att vänta med den. Av vilket skäl vill Erik Larsson uppskjuta den diskussionen?
Fru talman! Mitt enda skäl är att det inte är akut att ta upp en diskussion i sammanhanget. Låt mig sedan peka på en faktisk händelse. År 1976 var vattenståndet i sjön Hjälmaren väldigt lågt. Jag minns inte den exakta siffran, men jag tror att det låg på 21,15, dvs. betydligt under regleringsgränsen. Snösmältningen 1977 hade, om det inte blivit ett uppehåll i den, inneburit en översvämningskatastrof av samma mått som uppe i Bergslagen i Lindesbergstrakten. Det betyder att vi har kolossala svängningar i vattennivån att ta hänsyn till. Genom den temporära sänkningen på vintern är meningen att man skall förebygga sådana saker som inträffande 1977, dvs. att ett meterdjupt snötäcke på en gång kan smälta ned och förorsaka översvämningar. Jag tycker alltså att vi kan vidta temporära sänkningar utan att det skall heta att vi ändrar regleringsgränsen i sjön.

Fru talman! Eftersom jag tidigare inte hann få replik, vill jag i stället nu påminna om några saker som berör sjön Hjälmaren, om än på ett mer marginellt sätt. År 1941, dvs. för ganska länge sedan, gjorde jag en resa till Stockholm med båt från Örebro. Tre båtar, Örebro I, II och III, trafikerade övre Hjälmaren, Nr 148 Hjälmare kanal och Mälaren fram till Stockholm. Jag åkte från Örebro kl. Onsdagen den 16.00 och var framme i Stockholm kl. 08.00 nästa dag. Om man i dag skulle 21 maj 1980 försöka företa en sådan resa med ett fartyg av samma storlek, tror jag att man skulle misslyckas. Ändrad vatten Jag har ett minne av att man för några år sedan försökte ta sig in denna väg — hushållning i Hjäl från Stockholm mot Örebro med en mindre, militär farkost. Även den hade — maren svårigheter att ta sig fram. Det visar att sjön sedan 1941 har förändrats på ett från naturvårdssynpunkt negativt sätt. Den har grundats upp. Erik Larsson sade att Hjälmaren är en grund och svårreglerad sjö. Det är nog riktigt. Medeldjupet är ungefär 3 m., alltså väsentligt mindre än i de andra stora sjöarna i Mellansverige. Därför är Hjälmaren grund och svårreglerad, och därför är det viktigt, som naturvårdsverket säger, att vi är väldigt försiktiga med att underskrida den lägsta nivån. Nu trodde Erik Larsson att det inte gör så mycket om man sänker nivån på eftervintern, såvida man har säkra indikationer från SMHI på att det kommer nytt vatten. Men jag föreställer mig att de uppgifterna hade även naturvårdsverket, när det yttrade sig över detta ärende. Ändå håller verket på att man inte får underskrida den lägsta nivån. Jag tror att verket har goda skäl härför. Därför har vi i vår motion ställt-oss bakom vad naturvårdsverket har krävt. Lennart Brunander sade att han i och för sig skulle kunna dela den uppfattning som jag framförde i mitt första anförande, nämligen att de som har ekonomiska fördelar också borde bidra till kostnaderna. Men han tillade att det kanske blir så krångligt, att det kostar mer att ta reda på vilka som skall betala än vad man får in. Jag kan hålla med om att det kan bli problem när det gäller jordbrukarna. Men beträffande de kraftintressen som skulle kunna få fördel av en ny sjöreglering föreställer jag mig att det skulle vara mycket enklare att få fram alla uppgifter. När det gäller åtgärderna i Eskilstunaån håller jag med Erik Larsson så långt att en sådan ökad avbördningsförmåga borde underlätta en reglering och rimligtvis inte försvåra den. Men om åtgärderna skall vidtas, håller jag fortfarande fast vid att de som har fördelar, om man kan hitta en lämplig modell, också skall vara med och bidra till kostnaderna. Jag vidhåller alltså de yrkanden som jag tidigare framfört.

Fru talman! Det vattenmål som ligger till grund för framställningen om intrång i Pieljekaise nationalpark avser ytterligare reglering av sjön Sädvajaure och byggande av Sädva kraftstation. Jordbruksutskottet inleder med en sammanfattning av de olika verkningarna av att vattenregleringen och vattenkraftsutbyggnaderna tillåts. Härav framgår att kammarkollegiet. fiskeristyrelsen. Arjeplogs kommun och naturvårdsverket stöder de bestämmelser för tappning genom Arjeplogsströmmarna och den begränsade avsänkning av Hornavanmagasinet vilka förordats av vattendomstolen. Arjeplogs kommun har också i sitt beslut den 30 oktober 1979 skärpt sina krav på utbyggnadsföretaget, innebärande bl.a. reproduktionsåtgärder i form av fiskutsättning. Föredragande departementschef framhåller företagets betydelse från allmän synpunkt och anser att det bör medges. Det förutsätts då att olika villkor meddelas för att kompensera skadeverkningarna av företaget. Han anser alltså att tillstånd bör lämnas till utvidgad reglering av sjön Sädvajaure och byggande av Sädva kraftstation. Vidare framhålls att företaget bör ges en i förhållande till sökandens ursprungliga förslag ändrad utformning. De allmänna intressena synes vara av två olika slag och innebär två rakt motsatta intresseinriktningar. Den ena innebär en så hög energiproduktion som möjligt. Härav följer krav på vattenhushållningsbestämmelser som tillfredsställer kraftproducenternas intressen. Konsekvenserna av att detta intresse tillgodoses är vinstmaximering för kraftintressenterna och stora, närmast oersättliga skador på fiske, fiskreproduktion och rekreationsintressen. Den andra huvudinriktningen representeras av vattendomstolens förslag, vilket stötts av kammarkollegiet. fiskeristyrelsen. Arjeplogs kommun och naturvårdsverket. Detta förslag skulle enligt min mening vara det bästa och riktigaste uttrycket för att tillgodose allmänna intressen. Jag vill framställa ett särskilt yrkande, som innebär en precisering beträffande mom. 2 i betänkandet. Yrkandet lyder: intresse, bör genomföras på de villkor som föreslagits av vattendomstolen.

Fru talman! Det är ett enhälligt betänkande som här föreligger, och eftersom jag varken fullföljt min i utskottet preliminärt anmälda reservation eller kommit med något särskilt yttrande borde jag strängt taget hålla tyst — så mycket mera som jag slarvade och inte var med vid justeringen av betänkandet. Oavsett detta måste jag notera den starka skrivning som utskottet gjort, sedan man i likhet med departementschefen konstaterat att ingrepp i nationalparker alltid är allvarliga men att det i detta fall är ett så obetydligt intrång att det kan försvaras. Det tråkiga är bara att den skrivningen i det aktuella fallet inte betyder något. Den gäller framtida ingrepp i nationalparker i allmänhet och avvärjer således inte alls det hot mot just Pieljekaise som nu är på tal. Gubben börjar bli gammal, fru talman, och ilsknar inte till så fort som jag gjort förr, men när jag efter utskottsbehandlingen har tittat i gamla protokoll och andra handlingar har jag kommit fram till att utskottets starka skrivning vad beträffar framtida bruk knappast ens är värd papperet som den nedtecknats på. Låt oss titta ett ögonblick på hur det gått med några av våra nationalparker, en gång reserverade som omistliga exempel på svensk natur — eller hur det nu brukar heta. Hur har dett.ex. gått med Stora Sjöfallet, en gång avsatt som nationalpark för evärdlig tid, som ett område med unik svensk natur? När andra intressen kom in i bilden naggades parken i kanten både här och där, och nu är så litet kvar av den att dess karaktär av nationalpark kommer att upphävas — om det inte redan har skett. Hur gick det med Sarek och den i hela världen unika granurskogen på Rittakdalens nordsida? När Seitevare kraftstation kom till dämdes skogen över, och nu är där djupt, djupt vatten. ”Ett endast ringa intrång”, hette det då. Och hur var det med Abisko häromåret? Där satte riksdagen som en förutsättning för vägbygget genom nationalparken att vägens ekologiska följder först skulle utredas. Det program för den undersökningen som vägverket skulle redovisa till länsstyrelsen i Norrbottens län kom aldrig dit. Man byggde vägen i alla fall. Jag vill än en gång tacksamt påpeka att utskottets skrivning är utmärkt till ordalydelsen. Men tyvärr visar de tre exempel jag nyss nämnt att så snart motstående intressen kastar sina blickar på en nationalpark till att begära den, så får naturvårdsintressen och nationalparksstatus stryka på foten. Som ett fjärde exempel har vi ju nu också fått Pieljekaise. Man skyller här liksom man alltid kommer att göra på att det bara gäller en obetydlig areal. Och det må vara riktigt, men kvaliteten och värdet på vad som förstörs, som ofta påverkar hela parkens värde. talar man tyst om. Det som kommer att dämmas över i Pieljekaise är parkens enda förekomst av Nr 148 starkt björkblandad gles barrskog, och den kommer alltså att förstöras. Onsdagen den För fullständighetens skull vill jag till sist omnämna att skadorna på 21 maj 1980 Pieljekaise nationalpark bara är en liten del av dem som genom regleringen av Sädvajaure och byggandet av Sädva kraftstation kommer att drabba bygden. Men detta är en regeringsfråga, och den kan vi inte ta upp tiden med här. Vi har inte med det att göra.

Tyvärr förefaller det som om regeringen redan har bestämt sig för att kraftverksbygget skall komma till stånd, men det är en sak som vi som sagt inte har att göra med här. Jag har, fru talman, med de här orden velat deklarera att jag tyvärr inte tror att utskottets starka skrivning kommer att få någon effekt. Nästa gång man behöver nagga en nationalpark i kanten eller t.o.m. i hjärterötterna, så kommer man också att göra det, och på det sättet kommer det att bli så länge som riksdagen ger efter gång på gång. Jag vill inte direkt rösta emot utskottets betänkande, eftersom det som sagt har sina mycket stora förtjänster, men jag vill inte heller rösta för någonting som jag inte tror på, och vid en eventuell votering kommer jag därför att lägga ner min röst.

Fru talman! Hans Wachtmeister talade nyss om Stora Sjöfallet.

Jag delar i stort Hans Wachtmeisters uppfattning när det gäller de erfarenheter vi har av sådana här beslut och de faror som ligger i dem. Vad man framför allt har anledning att oroas över såväl i detta som i andra ärenden som gäller ingrepp eller fö ändringar i naturen är det sätt på vilket man ofta går till väga för att motivera åtgärderna. Det är den försåtliga steg-för-stegeller bit-för-bit-taktiken som ofta används. Man förtiger viss fakta, man snedvrider dem eller använder ofullständiga uppgifter. Det är sättet att inte redovisa bl.a. tidigare ingrepp och deras omfattning. sättet att inte dra ut konsekvenserna av dem och sättet att från exploatörers och myndigheters sida förfuska miljöbevarandets tanke och idé som har gjort också miljövårdsopinionen allt vaksammare. Det är också den här miljövårdsopinionen. närmare bestämt Älvräddarna och en stor del av lokalbefolkningen, som i tidigare sammanhang har gjort mig uppmärksam på farorna och som har återkommit i det nu aktuella fallet. Jag tycker inte heller att man skall förlita sig på bra skrivningar av utskott. 123 Det har ofta visat sig att det inte är så mycket att hålla sig till. Jag tror att det finns en risk för att man genom ett beslut om intrång i Pieljekaise nationalpark förfuskar hela nationalparksidén. Man måste nog någon gång sätta stopp för den här steg-för-stegoch bit-för-bit-taktiken. Enligt min mening bör regeringen inte ges bemyndigande att medge intrång i Pieljekaise nationalpark, vilket utskottet föreslår under punkten 1 i sin hemställan. Där föreslås att regeringen bemyndigas ”att medge det intrång i Pieljekaise nationalpark som enligt vad utskottet anfört föranleds av en utvidgad reglering av sjön Sädvajaure”. Vpk menar — och vpk har i olika sammanhang framhållit detta alltsedan diskussionen om den fysiska riksplaneringen 1972 började — att ingen ytterligare kraftverksutbyggnad bör få ske eller underlättas genom att regeringen ges nya fullmakter enligt vattenlagen. I den nu aktuella situationen är det angeläget att man inte ger några bemyndiganden som kan underlätta nya utbyggnader, förrän riksdagen har fått ett nytt samlat grepp om riktlinjerna för utbyggnad av vattenkraften. Vi känner till turerna i energidiskussionen här i landet med tillbakadra on nr 115. Vi vet också att man i den gandet av regeringens energipropos senaste energipropositionen i huvudsak bara uppehöll sig vid säkerhetsföreskrifter. Vad vi nu väntar på är en ny omfattande energiproposition, där bl.a. frågan om vattenkraftsutbyggnaden tas upp. I avvaktan på en sådan proposition och på ett samlat förslag om vattenkraften bör man inte gå med på några ytterligare bemyndiganden till regeringen. Jag befarar att ett tillstånd att göra intrång i Pieljekaise nationalpark, vilket har föreslagits av utskottet, egentligen bara innebär det första steget i är uppe. Det kommer nog inte att. som man en utbyggnad av vattenkraften sagt, inskränka sig till en ersättning av den redan befintliga stationen. Fru talman! Jag har velat göra det här inlägget bl.a. mot bakgrund av Hans Wachtmeisters påminnelse om Stora Sjöfallet, som diskuterades förra året. men även mot bakgrund av den oro som vpk känner för att steg-för-stegeller bit-för-bit-metoden, som är den väg som man slagit in på, kan komma att innebära ett förfuskande av hela nationalparksidén. I det här sammanhanget vill jag också yrka bifall till vpk-motionen avseende punkt 1, liksom också till förslagen i det av Paul Lestander framställda särskilda yrkandet, som har delats ut här i kammaren.
Fru talman! Det är inte mycket av vad Tore Claeson sade som jag inte kan instämma i. Men jag kanske får bena ut förhållandena litet när det gäller Stora Sjöfallet. Där var det inte fråga om något nytt ingrepp i nationalparken, utan det var fråga om dess.k. turisttappningarna. Vad vi diskuterade när den saken debatterades var: Skall det vara lönt, när vattenfallen ändå är förstörda genom tidigare ingrepp, att visa turisterna något slags surrogat? Vore det inte lika gott att använda vattnet från Stora Sjöfallet för att få den kraft som vi så väl behövde? Det här är alltså inte någon polemik mot Tore Claeson, bara en komplettering till uppgifterna om vad den debatten gällde. Det rörde sig alltså där inte om något nytt intrång.

Fru talman! Jag tycker att det är helt felaktigt att, som en del talare här har försökt att göra, nedvärdera riksdagens möjligheter och rättigheter att fatta beslut, riksdagens möjligheter att styra utvecklingen, också i sådana sammanhang som den här speciella frågan gäller. Jag skulle, i motsats till vad de talarna har anfört, vilja säga att det är ett ganska anmärkningsvärt beslut som riksdagen har möjlighet att fatta om en liten stund. Jag hyser alltjämt den största respekt för riksdagens rätt att leda och styra utvecklingen i detta land, och jag gör det i all synnerhet när förslagen kommer från mitt eget utskott. Därför tycker jag inte att det finns någon som helst anledning att göra nedvärderingar eller att uttala en sådan förolämpning som att ifrågasätta om den här texten är värd pappret. Det är nämligen på det sättet, som Tore Claeson säger, att någon gång måste man sätta stopp. Och i det enhälliga jordbruksutskottet har vi faktiskt uppfattat förslaget till riksdagsbeslut som någonting av en vändpunkt, där vi sätter stopp. Vi säger: O. K., det här är så långt framskridet, det här tycks ändå vara ett relativt ringa ingrepp. Men i hemställan höjs på ett mycket allvarligt sätt ett varningens pekfinger, som betyder att det här kanske är sista gången något sådant här tillåts, det blir kanske mycket svårt att komma igen. Det är också därför vi har beslutat att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna vad utskottet på s. 4 i betänkandet — för tids vinnande skall jag inte citera det här — mycket bestämt framhåller om vad vi anser om sådana här ingrepp i framtiden. Jag tycker också att det finns anledning att hysa tillförsikt om att regeringen i det här fallet verkligen tar hänsyn till vad riksdagen kommer att besluta. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.
Fru talman! Jag vill säga några ord med anledning av det som Einar Larsson sade, när han talade om att detta är något av en vändpunkt, där utskottet vill sätta stopp och att detta kanske är sista gången som dylikt intrång medges. Jag vill inte påstå att jag har hört exakt samma yttrande tidigare, men jag vill bestämt påstå att jag flera gånger har hört liknande yttranden, som har låtit ungefär så här: Vi tar det här också, men sedan skall det naturligtvis vara slut och stopp. Men de här frågorna hänger samman — frågan om utbyggnad och frågan om intrång i nationalparken. Vad det handlar om är ett betydande intrång i Pieljekaise nationalpark. Det föreslås en reglering och en utbyggnad som starkt kommer att påverka vattenföringen i strömmarna från Sädvajaure till Hornavan. Det gäller kapellströmmarna och de många fiskrika strömmarna invid Arjeplogs samhälle. Skadorna på landskapet kommer att bli betydande. Det handlar nämligen om en höjning av dämningsgränsen från 6 till 16 m. Också skadorna på fisket kommer troligen att bli avsevärt större än vad som tidigare har befarats, om Sädvajaure byggs ut på sätt som nu föreslås i propositionen. Om detta förslag bifalles, underlättar man alltså ett kommande beslut om en sådan utbyggnad, med de konsekvenser som det kan få. Vidare kan man diskutera huruvida ett område om 60 ha är obetydligt eller inte. Vi anser från vpk:s sida definitivt inte att en uppdämning av ett område på 60 ha inom nationalparken — även om den är stor till sitt omfång — är ett obetydligt intrång. Vi menar att ett sådant intrång inte bör medges.

Fru talman! Som kanske framgått av mitt tidigare inlägg är jag inte oenig med Tore Claeson i sakfrågan. Jag vet inte vad Tore Claeson syftar på när han säger att det inte är första gången man ger löften av denna typ. Jag vill dock med bestämdhet säga att det är första gången som riksdagen står inför att fatta ett beslut, innebärande att man i så bestämda ordalag sätter upp ett varnande pekfinger mot framtida ingrepp.
Fru talman! Mina förklenande yttranden om värdet av det papper som det betänkande från jordbruksutskottet vilket vi nu diskuterar är tryckt på har inte tillkommit i hastigt mod. Jag ber att få citera vad vi skrev i det betänkande från jordbruksutskottet som förelåg när frågan om intrånget i Abisko nationalpark var aktuellt: Det är ”angeläget att alla ansträngningar görs för att begränsa de verkningar på växtoch djurliv samt på landskapsbilden som kan bli följden av ifrågavarande ingrepp i nationalparken. Utskottet vill härvidlag starkt understryka departementschefens uttalande om nödvändigheten av att vägbyggets utformning, schaktningsarbeten m.m. sker på ett sådant sätt att påverkan på naturen blir så liten som möjligt. Statens naturvårdsverk utformar anvisningar därför.” Vi kan vidare i naturvårdsverkets tidskrift läsa följande ur en artikel från verket: ”Förutom den normala hänsynen till naturen, skulle vägverket enligt beslutade villkor också utreda de ekologiska följderna av det omstridda vägbygget. Det var ett villkor för att vägen skulle få byggas.” Vägverket tog fram ett förslag till program för undersökningen, men mer blev aldrig gjort. Ärendet kom aldrig till länsstyrelsen. Jag tycker att detta vittnar om att man har rätt att vara litet tvivlande till våra möjligheter att verkligen sätta makt bakom orden när vi här i riksdagen tillhåller myndigheterna att göra vad vi beslutat att ålägga dem.

Fru talman! Einar Larsson ger uttryck för sin respekt för vad riksdagen uttalar och beslutar, men ändå pläderar han för utskottets skrivning under mom. 2, som princip innebär att utskottet uttalar sig för en modifiering av de ursprungligen framlagda förklaringarna från sökanden. Men man uttalar inte vilken sorts motivering det är fråga om — är det sökandens nya förslag eller är det det förslag som stöds av Arjeplogs kommun, vattendomstolen, naturvårdsverket m.fl. myndigheter? Det är en mycket viktig punkt som man borde ha en uppfattning om även i jordbruksutskottet.

Fru talman! Frågan om användning av kemiska medel i skogsbruket har under senare år tilldragit sig stigande intresse, och den har hos många människor ingett oro. En utredning fick under hösten föregående år regeringens uppdrag att framlägga förslag beträffande den framtida användningen av kemikalier i jordoch skogsbruket. Med förtur skulle frågan om flygbesprutning över skogsmark behandlas. Dåvarande jordbruksministern, Eric Enlund, skrev i direktiven att förslag i denna del skulle lämnas under hösten 1980. Efter regeringsskiftet har nuvarande jordbruksministern, Anders Dahlgren, uttalat att han för sin del önskade ett förslag från utredningen i så god tid att det kunde behandlas av riksdagen under innevarande vår och vara i kraft till årets sprutsäsong i skogen. Utredningen arbetade också för att så långt som möjligt tillmötesgå detta önskemål. Den 25 mars fann emellertid jordbruksministern tiden vara lämpad att förekomma utredningen genom proposition till riksdagen, trots att utredningen hade sammanträde två dagar senare i samma vecka. Av propositionen framgår att jordbruksministern gjort bedömningen att utredningen inte skulle hinna lägga fram ett förslag i tillräckligt god tid för riksdagsbehandling i vår. Med anledning härav har han ansett det nödvändigt att en provisorisk reglering nu införs i avvaktan på kommande mera långsiktiga beslut. Med hänsyn till det arbete som pågår i utredningen anser vi från moderata samlingspartiets sida det nu tillfälliga förbudet vara i första hand onödigt. Ett förslag från utredningen var ju ändå inom kort att vänta. I andra hand kan man inte utesluta att regeringens förslag får andra och mer olyckliga konsekvenser. Således finns det stor risk för att det tillfälliga förbudet av miljögrupper ute i landet uppfattas som en fingervisning från jordbruksministern om vad han förväntar sig från utredningen. Det kan knappast ha varit jordbruksministerns mening. Som moderata samlingspartiets representant i utredningen har jag för vår del ställt mig utomordentligt tveksam till uppfattningen att skogsbruket utan långtgående konsekvenser kan klara sig utan kemiska preparat. Enligt vår bestämda uppfattning ter sig riksdagens beslut från tid till annan därför motsägelsefulla. Riksdagen fattade för ca ett år sedan beslut om den framtida skogspolitiken och lade då fast riktlinjer för hur skogsbruket ur såväl privatekonomisk som samhällelig synpunkt bäst skulle bedrivas för att en långsiktigt säker virkesproduktion skulle kunna upprätthållas. Från moderata samlingspartiets sida pekade vi redan då på att det sedan några år gällande beslutet om förbud mot DDT i skogsbruket motverkade de Nr 148 långsiktiga målen — bl.a. hög virkesproduktion — i det då fattade Onsdagen den skogspolitiska beslutet. Dagens beslut om temporärt förbud mot användning 21 maj 1980 av kemiska medel under ett år har naturligtvis i än högre grad liknande effekter i händelse av att det temporära förbudet kommer att följas av ett mera permanent sådant. Vi har från vår sida funnit det alldeles självklart att det finns skogsmarker som är så belägna att de av olika skäl inte bör komma i fråga för flygbesprutning. Vi kan å andra sidan inte underlåta att konstatera att huvuddelen av landets skogsmarker, även med hänsyn tagen till de säkerhetsbestämmelser vi har, mycket väl kan komma i fråga för lövslybekämpning från luften. Det bör erinras om att under senare delen av 1960-talet behandlades uppemot 100 000 hektar skogsmark årligen i vårt land med flygbesprutning mot lövsly. Så långt vi kan bedöma var det troligen med hänsyn till såväl de olika intressen som de bekämpningsbehov som förelåg en ganska väl avvägd areal. År 1971 fick vi ett förbud mot flygbesprutning vilket varade under fyra år. Under den tiden ökade arealen med eftersatt lövslybehandling på ett synnerligen oroväckande sätt. Efter förbudets upphävande har ca 30 000 hektar årligen lövslybekämpats från luften. Det har sagts i den allmänna debatten att en så liten areal som 30 000 hektar i sammanhanget inte borde ha någon reell betydelse. Då är att märka att de 30 000 hektar som under senare år flygbekämpats inte har representerat det behov som föreligger utan resultatet av skogsföretagens anpassning till trycket från opinionsbildande grupper. I själva verket är det på det sättet att vi i ett kortare perspektiv har ett långt större bekämpningsbehov. Vi har nu att lövslybekämpa inte enbart den årligen tillkommande arealen utan också de från tiden för förbud mot slybesprutning eftersatta markerna. Det finns därför fog för att påstå att flygbesprutning i ett kort perspektiv är mera angelägen än i ett längre. Det årliga behovet torde i runt tal utgöra minst 150 000 hektar skogsmark under ett antal år framöver. Riksdagen uttalade under 1979 att frågan om ett samråd mellan kommun och skogsföretag före spridning av kemiska bekämpningsmedel borde utredas. En sådan utredning har gjorts av naturvårdsverket och överlämnats till såväl regeringen som utredningen. Från moderata samlingspartiets sida tror vi att samråd mellan skogsägare och kommunala eller regionala organ kan vara en lämplig umgängesform för att fastställa vilka marker som av olika skäl bör undantas från flygbesprutning. Sådant samråd kommer emellertid att leda till olika behandling av skogsföretag, beroende på dels den olika bedömning som görs i respektive län eller kommun, dels markernas belägenhet i förhållande till befolkningscentrum. Företag som således har sin skogsmark belägen nära platser där folk bor och vistas kommer av naturliga skäl att i lägre grad kunna använda flygbesprutning som lämpligt bekämpningsmedel. Av flera skäl bör sådan olika behandling motverkas. Förhållandet kräver därför enligt vår mening att skogsföretag med marker som är så belägna att de inte kan flygbesprutas får ersättning för den merkostnad de 131 åsamkas då de nödgas tillgripa manuell bekämpning. För frågans behandling i det längre perspektivet har jag i utredningen anfört dessa synpunkter. Fru talman! Jag vill med några få ord återkomma till vad jag inledningsvis nämnde, nämligen de förväntningar som olika grupper kan komma att ha till det framtida beslutet med anledning av den proposition som riksdagen nu behandlar. Jag kunde för ett par veckor sedan i Borås Tidning läsa en reaktion från Marks miljögrupp utanför Borås. Denna miljögrupp gav i en stort uppslagen artikel uttryck för sin glädje: ”Vi har segrat! Regeringens förslag om förbud uppfattar vi som en stor framgång i vårt arbete.” Tror jordbruksministern att den miljögruppen väntar sig att utredningen skall lägga fram ett annat förslag än det som propositionens tillfälliga förbud ger en antydan om? Men inte nog med det. Samma miljögrupp konstaterade också: ”Men vi är ändå inte nöjda. Det som nu synes kunna förverkligas i skogen måste också ske inom jordbruket.” Det är enligt min mening i varje fall inte ett ologiskt krav som gruppen framför. Har jordbruksministern verkligen inte tänkt sig den utvecklingen, måste det bli en utomordentligt obehaglig överraskning och kommer att göra frågan mycket svårhanterad i fortsättningen såväl i utredningen som här i riksdagen. De miljögrupper som agerar på olika håll i landet är ofta sammansatta av ganska vänsterorienterade människor, som bakom sitt agerande har ett politiskt motiv — ett förhållande som människor med en annan samhällssyn kanske i högre grad än vad som nu är fallet borde beakta. Det finns ett sakligt motiv för att här i kammaren omnämna detta förhållande. Vi är troligen alla överens om att det är skogsbrukets lönsamhet som diskussionen gäller. Det är då att märka att vänsterpartiet kommunisterna, när frågan om den framtida skogspolitiken för ett år sedan behandlades här i kammaren, hade en annan grundsyn än andra partier då det gällde ett ekonomiskt riktigt betingat skogsbruk. Om jag minns rätt så framggick det då av vpk-motionen att man ingalunda hade någonting emot att skogen växte i fina bestånd, men man ansåg att den i första hand var en tillgång för människor och djur att vistas i och att det i andra hand var fördelaktigt om den också gav ett ekonomiskt utbyte. Denna syn delas inte av andra partier. Härav framgår att miljökampen för de vänsterorienterade människorna i vårt land är såväl konsekvent som ett led i den allmänna politiska kampen. Kommunisterna har sagt rent ut att de inte tycker att det ekonomiskt bästa är det viktigaste i skogsbruket. Andra partiers representanter har i riksdagen fäst långt större vikt vid skogsbrukets betydelse såväl för skogsägarna och skogsråvarornas förädlare som för hela nationen. Det är för den skull, fru talman, som jag å moderata samlingspartiets vägnar i dag uttalar stark olust mot regeringens proposition om förbud mot användande av lövslybekämpning från luften. Den är enligt vår mening undfallande mot en minoritet av befolkningen. Och vad värre är — propositionen lämnar inget bidrag till en på saklig grund baserad lösning av frågan. Vi har inte velat gå emot propositionen, även om vi helst hade sett att den aldrig hade lagts. Vi har i stället föreslagit att den vidgas med dispensmöjligheter för särskilt angelägna objekt. Vi har vidare ansett att den fullmakt regeringen begär att kunna förlänga det ettåriga förbudet inte skall lämnas. Det är att märka att även en kortare förlängning av det tillfälliga förbudet efter den 1 juli nästa år betyder en förlängning med ett år, då som bekant sprutsäsongen i skogen infaller under endast en kort period på sensommaren. Sven-Eric Lorentzon kommer i ett anförande att närmare redogöra för förbudets konsekvenser för skogsbruket. Vi utesluter nämligen inte att förutsättningarna för ett effektivt skogsbruk så radikalt kan förändras att 1979 års skogspolitiska beslut kan komma att kräva en omprövning. Propositionen har under utskottsbehandlingen fått en förändring, då utskottsmajoritetens beslut innebär att propositionens förslag om förbud mot flygbesprutning över skogsmark ändrats till förbud mot användning av kemiska produkter i skogsbruket över huvud taget. I konsekvensens namn måste sägas att om man är anhängare av förbudet som sådant är den förändring som gjorts i utskottet logiskt riktig, eftersom bekämpning från marken ur arbetarskyddssynpunkt är en sämre metod än flygbesprutning. Från våra utgångspunkter däremot kan man fråga sig om denna förändring inte är ett ställningstagande från utskottets sida i fråga om preparatens farlighet i den ena eller andra situationen. Det var väl knappast vad utskottet hade avsett. Det är ju att märka att regeringens proposition undvikit att ta ställning till frågan om preparatens farlighet. Propositionen har i stället enligt jordbruksministern lagts fram med hänsyn till att utredningen skulle slippa den tidspress i sitt arbete som den eljest hade varit utsatt för. Det skulle därför, fru talman, inte förvåna mig om produktkontrollnämnden vid studium av detta riksdagens beslut, om det blir i enlighet med utskottets förslag, finner skäl att överväga om spridning av bekämpningsmedel från marken också i jordbruket bör bli föremål för en granskning. Det skulle i så fall kunna leda till långt större konsekvenser än dem man får i skogen. Vi betraktar en sådan utveckling som olycklig. Fru talman! Jag har med detta anförande velat markera den olust vi i moderata samlingspartiet känner inför denna regeringsproposition. Syftet med propositionen har ju inte varit att sakbehandla den fråga det gäller. Propositionens politiska syften i övrigt tycker vi dessutom är svårförståeliga, och för den skull anser vi att propositionens berättigande verkligen kan ifrågasättas. Enligt vår bestämda mening hade denna känsliga fråga bort behandlas utifrån strikt saklig grund och inte som nu tillåtits bli en bricka i ett politiskt spel. Fru talman! Jag yrkar bifall till der, 2servation som är fogad till utskottets betänkande.

Fru talman! Först några ord till Arne Andersson i Ljung. Han beklagade att olika miljögrupper skulle komma att gynnas av det föreliggande förslaget och framförde någon sorts konspirationsteori om att det skulle ligga politiska motiv bakom miljögruppernas agerande. Jag fick en känsla av att han samtidigt ville koppla denna teori till vårt parti. Då får jag väl tacka för berömmet. Det är ju inte dåligt om vi skulle ha åstadkommit en så stark opinion att andra partier tagit sitt förnuft till fånga. Sedan talade Arne Andersson om den motion som vi lade fram i anslutning till propositionen om det framtida skogsbruket. Jag har inte tänkt föredra den motionen i det här anförandet, men jag skulle vilja be Arne Andersson läsa denna motion litet noggrannare. Det står faktiskt i den motionen att vi vill ha en barrträdsproduktion av hög kvalitet. Arne Andersson och jag är emellertid inte överens om hur man skall finansiera olika åtgärder och efter vilka riktlinjer skogsbruket skall bedrivas. Som exempel kan jag nämna att vi inom vpk anser att i stället för att åtta skogsbolag i år delar ut 312 miljoner till aktieägarna hade de kunnat använda dessa pengar till arbete med att röja skog. Det hade varit ett mycket bättre sätt att använda pengarna. Så till det som jag från början hade tänkt säga. Användandet av bekämpningsmedel för lövsly i skogsbruket har varit en av de stora frågorna under 1970-talet. Bl. a. i den senaste valrörelsen fick den en stor plats. Det här är en del av den stora debatten om miljön, om den miljöförstöring som pågår, om alla de gifter och farliga ämnen som utgör ett hot mot hela mänskligheten. Det är människornas oro för framtiden som skapat debatten och som utgör underlaget för deras krav. Den oron för framtiden har på ett drastiskt sätt sammanfattats i en dikt av författaren Helmer Grundström. Jag skall be att få återge den.

Det är mängder av farliga ämnen som förekommer. Det ligger nära till hands att i debatten göra jämförelser mellan olika ämnens farlighet osv. Detta har också ofta gjorts i argumentationen. Min avsikt är att klart avskilja den här frågan från de övriga miljöproblemen. Vår ambition måste vara att så långt det är möjligt minska användandet av farliga ämnen och att, där detta är möjligt, helt ta bort dem. Bekämpningsmedlens användande i skogsbruket har mötts av kraftiga protester från befolkningen. Hur har då dessa människor bemötts och vilken information har de fått? Ja, man började med att förklara att det man sprutade inte var gift, att det var helt ofarligt, att inga andra ämnen hade undersökts så mycket som dessa Nr 148 medel. Det fanns skogstjänstemän som begick dumheten att själva dricka Onsdagen den hormoslyr för att bevisa dess ofarlighet. Det senaste i raden av sådana 21 maj 1980 dumheter står att läsa i senaste numret av Domänposten, där en byrådirektör kommenterar det beslut som skall fattas i dag. Han säger: ”Det är därför beklämmande att svaga och okunniga politiker nonchalerar enigt kunniga skogsmän. I stället röstfjäskar de för en skränig aktivitetsmaffia.” Man ställer sig frågan: Är det på den nivån man från skogshåll vill möta den oro som omfattas av så många människor? Fru talman! Vårt parti har i många år krävt ett förbud mot användandet av dessa medel i skogsbruket. Detta krav har stöd i gällande lagstiftning. 1973 års lag om hälsooch miljöfarliga varor föreskriver en omvänd bevisbörda. Det är bara att konstatera att lagen inte har följts. Ännu mera anmärkningsvärt är att produktkontrollnämnden som tillsynsorgan helt har nonchalerat detta faktum. Under de senaste åren har nu ett flertal svenska forskningsrapporter bekräftat de misstankar som funnits, att dessa medel är cancerframkallande. I det sammanhanget kan jag inte underlåta att beröra moderaternas reservation. Först och främst vill man ha dispensmöjligheter. Men det verkligt anmärkningsvärda är att man vill att förbudet inte skall gälla för spridande från marken. Moderaterna vill följaktligen att man i skogsbruket skall skicka ut skogsarbetare med traktor eller ryggspruta för att sprida dessa gifter. Det är ett tänkande så cyniskt att man trodde att inte ens moderaterna skulle vara mäktiga det. Men skogsarbetarnas liv och hälsa väger tydligen lätt i moderaternas vågskål, när vinsterna hos skogsbolagen riskerar att naggas något i kanten. Som jag förut nämnde har vårt parti under flera år krävt ett förbud. Under den allmänna motionstiden väckte vi en motion med detta krav. Den behandlas också i detta betänkande. Vi ser det tillfälliga förbudet som en delseger för den stora opinion som finns, framför allt för miljögrupperna. Men naturligtvis är det också en framgång för vårt parti. Nu har vår motion avstyrkts av utskottet. Vi tänker inte ta någon strid om motionen i dag, utan återkommer om anledning därtill uppstår. Till sist: Det är inte varje dag som man får notera att utskottet gått motionärer till mötes. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! John Andersson replikerade mig från utgångspunkten att vi inte riktigt tangerade varandra. Det var så som jag sade, att vi har olika meningar beträffande värdet av ett ekonomiskt betingat kriterium i skogsbruket. Att vi hade olika meningar medgav också John Andersson. Jag förstår därför inte vad som var fel. Jag pekade på att vi från övriga partier ansåg skogen så värdefull att vi inte hade råd att inte använda den på bästa 135 sätt. Det var det som ni möjligen ifrågasatte i er motion, nämligen när ni satte andra värden före. Därmed kanske vi kan låta den lilla diskussionen vara ur världen. Jag delar John Anderssons uppfattning på en annan punkt, nämligen att det är vådligt att dricka av hormoslyrpreparatet. Men det kan John Andersson knappast ta till intäkt för påståenden om preparatets farlighet. Vi tycker att det är ett märkligt sätt att försöka bevisa preparatets ofarlighet. Jag förstår inte hur John Anderssons bevisföring hänger ihop. Beträffande den markbaserade användningen sade jag att det inte saknades logik i den. Vi från moderata samlingspartiet har sagt att de olika metoderna bör användas därför att skogsbruket behöver dem. Låt mig åberopa naturvårdsverkets och arbetarskyddsstyrelsens ställningstaganden. Dessa instanser svävar inte på målet när de säger att markbaserad besprutning inte är att föredra, men att man inte har något att invända mot flygbesprutning. Vi har ansett att det under denna ettårsperiod inte fanns någon anledning att gå in på frågan. I stället har vi förordat att dispens skulle ges för de mest angelägna objekten, vilket vi också sagt i vår motion.
Fru talman! Arne Andersson i Ljung säger att det vore logiskt att använda sig av markbesprutning även inom jordbruket. Det har inte heller vi något emot. Men besprutning från marken är flera gånger farligare än besprutning från luften, och det vet Arne Andersson lika bra som jag efter de utredningsarbeten som gjorts. Därför förstår jag inte varför moderaterna lämnar vägen öppen för skogsbolagen att bespruta från marken. Jag tror att vi är överens om att skogstillgångarna är värdefulla och att de skall skötas på bästa sätt. Men jag kan inte inse att detta innebär att man behöver använda gifter. Man är kanske inne på ett brukningssätt, som gör att man får dessa följder och därför måste använda gifter. Det finns dock andra sätt att bruka våra skogstillgångar. Det kapital som skogsnäringen avkastar kan man använda på annat sätt än som sker i dag. I stället för att dela ut 312 milj.kr. till aktieägarna skulle man, som jag sade i mitt första anförande, kunna använda dessa pengar till att röja skog och skapa jobb. Cellulosabolaget hade en vinst på 577 milj.kr. under 1979. Det är fråga om att använda dessa pengar på ett annat sätt. Där ligger skillnaden. Det är inte fråga om hur man ser på skogstillgångarna — där kan vi vara överens — utan frågan är hur man skall använda de resurser som finns. Där tror jag det skiljer mellan oss.
Fru talman! Jag vill bemöta John Andersson på en enda punkt, nämligen då han talar om aktieutdelningen. Det är ett ofta återkommande argument, som man tydligen har intresse av. Dessutom är det utomordentligt belysande för kommunismens syn på dessa frågor, nämligen att de som sätter in sina pengar i skogsföretag skall göra det utan krav på återbäring. Den grupp som har satt in sina pengar skall även stå för de ökade kostnader som ett sådant Nr 148 här beslut innebär. Kan John Andersson förklara logiken i detta, såvida man Onsdagen den inte är för ett konfiskatoriskt handhavande av pengarna. Finns det någon 21 maj 1980 annan förklaring, John Andersson, skulle vi uppskatta att få höra den.
Fru talman! Arne Andersson känner säkert till att man inte bygger upp ett skogsföretag genom att ett antal människor sätter in sina pengar och köper aktier. Den största delen av aktiekapitalet har tillkommit genom gratisaktier och nyemissioner. Det är jobbarna som har arbetat ihop dessa värden. Det är inte enskilda människor som har satsat dessa pengar. Det tror jag att vi kan vara överens om. Så har det gått till.

Fru talman! Vi har från socialdemokratins sida i den partimotion som vi för fjärde året i följd väckt i miljöfrågor uttalat vår oro för den samlade effekten på människor och miljö av ett ökat utnyttjande av gifter och kemikalier. Vi har krävt att få en giftoch kemikommission tillsatt för att få en samordning till stånd av åtgärder på skilda områden i syfte att effektivt möta kemisamhällets risker. Tyvärr har den borgerliga riksdagsmajoriteten hitintills avvisat vårt krav. Vi har ansett det angeläget att man på varje område eftersträvar att begränsa utnyttjandet av gifter och kemikalier, vilkas effekter på människor och miljö vi icke har tillräcklig kännedom om. Efter det att den borgerliga riksdagsmajoriteten i flera år avvisat vårt krav om en särskild utredning i syfte att begränsa giftoch kemikalieanvändningen i jordbruket och skogsbruket, vände folkpartiregeringen några veckor före 1979 års val på klacken och tillsatte en sådan utredning. När det gäller användningen av bekämpningsmedel inom skogsbruket krävde vi i vår motion om riktlinjer för skogspolitiken till 1978/79 års riksmöte att kommunerna skulle ges möjligheter att säga nej till skogsbesprutning inom sitt område och att de skulle kunna kräva att mekanisk röjning tillämpas. En utredning om lämpligheten av och formerna för ett ökat kommunalt inflytande har också genomförts av naturvårdsverket. Utredningen har redovisat förslag som ligger i linje med de krav som framfördes i den socialdemokratiska motionen. I stället för att lägga fram en proposition grundad på förslaget har jordbruksministern överlämnat denna utredning till den kommitté som tillsattes av folkpartiregeringen. Vidare har jordbruksministern, som i höstas lovade att åtgärder skulle vidtas inför den kommande besprutningssäsongen, nu valt att förorda en provisorisk reglering genom sitt förslag om ett förbud mot spridning från luften av lövbekämpningsmedel över skogsmark inför 1980 års besprutningssäsong. Det är anmärkningsvärt att jordbruksministern även denna gång på 137 samma sätt som när det gällde att förbjuda bekämpningsmedel som innehåller 2,4,5-T nonchalerat arbetsmiljösynpunkten genom att låta sitt förslag till förbud omfatta endast flygbesprutning. När det gällde frågan om bekämpningsmedel innehållande 2,4,5-T reagerade vi socialdemokrater och krävde att beslutet, bl.a. av arbetsmiljöskäl, borde omfatta även markbesprutning. Utskottet och riksdagen delade den uppfattningen. Det är självklart lika välmotiverat att riksdagen också den här gången ger jordbruksministern bakläxa. Tunga motioner, från alla partier utom moderaterna, kräver att det provisoriska förbudet skall omfatta även markbesprutning. För moderaterna tycks liksom för jordbruksministern arbetsmiljöskälen inte vara värda att beakta i de här sammanhangen, detta trots att såväl arbetarskyddsstyrelsen som Skogsarbetareförbundet så klart tagit ställning mot markbesprutning som en olämplig metod ur arbetsmiljösynpunkt. Arne Andersson i Ljung har nyss sagt att han är väl medveten om att markbesprutning är en sämre metod ur arbetsmiljösynpunkt. Det ter sig då närmast cyniskt att han med den medvetenheten vill medverka till risken att vi får en ökad användning av markbesprutning genom att man i moderaternas reservation lämnar den möjligheten öppen för skogsägarna. Det är tillfredsställande att jordbruksministern inte har stöd för sin inställning hos något annat parti än moderata samlingspartiet. Jag hoppas att det skall stämma jordbruksministern till en smula eftertanke och ett ökat intresse för arbetsmiljökraven i fortsättningen. Fru talman! Jag vill till sist göra klart att när det gäller vårt krav i motion 1760 att kommunen skall ges möjlighet att stoppa skogsbesprutningar inom sitt område återkommer vi när ställning skall tas till en definitiv lösning av frågan om skogsbesprutningen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Svante Lundkvist talar om cynism i moderatreservationen som om han inte vore medveten om att propositionen gäller ett ettårigt förbud. Vi har uttalat att egentligen var den här propositionen helt onödig, därför att en utredning hade lagt fram sitt förslag så att det i varje fall aldrig hade blivit ett senare beslut i riksdagen än under hösten. Utredningen arbetade ju faktiskt med målsättningen att arbeta fram ett förslag under våren. Detta förekoms av jordbruksministern. Cynismen — för att använda Svante Lundkvists vokabulär — inskränker sig alltså till att vi tyckte att den metod som har kunnat duga hitintills kunde ha fått användas också under innevarande år.
Fru talman! Cynismen ligger ju däri att moderata samlingspartiet säger sig kunna acceptera ett förbud mot flygbesprutningar — visserligen med möjligheter till dispenser — men den olämpligaste metoden ur arbetsmiljösynpunkt vill man lämna öppen. Cynismen blir inte mindre för att det gäller ett år. Inställningen är lika Nr 148 cynisk för det. Onsdagen den

Fru talman! I gårdagens riksdagsdebatt om de skogspolitiska frågorna sade socialdemokraternas främste talesman att det är viktigt att tillvarata och utnyttja skogens produktion. Det sades också att låga avverkningar pressar upp råvarupriserna och att detta utgör ett hot mot sysselsättningen. Förvisso är det så, men talesmän för socialdemokraterna gör det verkligen inte lättare för skogsbruket, och konsekvensen i partiets handlande kan ifrågasättas. För ett år sedan diskuterade vi skogspolitiken i riksdagen med utgångs punktii ett förslag från 1973 års skogsutredning. Utredningen hade redovisat tre alternativa produktionsprogram, utmynnande i en högsta tänkbara uthållig avverkning på 85, 75 resp. 70 miljoner skogskubikmeter per år. Skogsutredningen, som var enig, hade förordat det alternativ som ledde till den högsta avverkningen och som byggde på ett mycket intensivt skogsvårdsprogram, vilket i sin tur förutsatte att skogsbruket fick arbeta utan omfattande restriktioner för såväl gödsling och dikning som användning av den kanadensiska tallen Pinus contorta. Riksdagen beslöt emellertid — i enlighet med propositionens förslag — att skogsbruket skulle inrikta sig mot medelalternativet. Det alternativet förutsätter bättre resultat av beståndsanläggningarna än vad som klarats under de senaste 20 åren. Det förutsätter minskning av lövinblandningen i plantoch ungskogarna, begränsad användning av Pinus contorta, m.m. Det lägsta alternativet förordades inte från något håll i debatten. Det var dock ingalunda något låt-gå-alternativ, utan även detta förutsatte betydande skogsvårdsinsatser. Det innebar emellertid att avverkningsnivån snabbt måste sänkas drastiskt, speciellt beträffande barrvirkesavverkningen. Det skulle då självfallet få negativa konsekvenser för landets ekonomi och sysselsättningen. Nu, ett år senare, är det som om politikerna tävlade om att förhindra skogsbruket att nå upp till det så nyligen satta skogspolitiska målet. Skulle många av de föreslagna restriktionerna genomföras hamnar man långt under skogsutredningens lägsta alternativ. På grund av det tryck som utövats gentemot skogsbruket från miljögrupper och andra har man i skogsbruket redan gjort sådana eftergifter att man i dag knappast har förutsättningar att leva upp till det skogspolitiska beslutet. Det är främst det ökade lövinslaget i våra plantoch ungskogar som inverkar negativt på skogsproduktionen. Orsaken till den stora lövinblandningen är framför allt den stora återhållsamhet med användning av kemiska medel som skogsbruket visat. Man kan uppenbarligen i praktiken inte klara av arbetskraftsbehovet och inte heller de kostnader som är förenade med en övergång till mekaniska röjningsmetoder. Det ena alternativet som står till buds är att anställa en stor mängd tillfällig arbetskraft under den tid som röjningar kan utföras. Den arbetskraften står emellertid i praktiken inte att uppbringa, och arbetet kommer också att 139 fördyras kraftigt. Det andra alternativet är att öka den fasta arbetsstyrkan och flytta över en stor del av personalen från avverkning till röjningsarbete. Detta innebär emellertid, utöver stora fördyringar för röjningsarbetena, också betydande kostnadsökningar för hela avverkningskedjan på grund av den lägre mekaniseringsgrad som måste bli följden av detta alternativ. Lönsamheten i skogsbruket är i dag så låg att skogsbruket ej kan bära ytterligare kostnader. Härtill kommer att röjningsresultatet blir av avsevärt lägre kvalitet. Följden kommer således att bli att lövinslaget kommer att fortsätta att öka i våra skogar. Den ökade sysselsättning i röjning som blir följden av förbud mot kemisk behandling motverkas kraftigt av den minskade sysselsättning i avverkningsarbete på grund av den sänkta avverkningsnivån och i än högre grad av den minskade sysselsättning som sker i förädlingsleden och övriga av skogsbruket beroende aktiviteter i samhället. Om man försiktigt räknar med att avverkningarna jämfört med nuvarande skogspolitiska inriktning måste minska med ca 4 miljoner m? per år som ett resultat av förbud mot att använda kemiska bekämpningsmedel, kommer kontentan av detta att bli en minskad sysselsättning på totalt mellan 10 000 och 20 000 årsarbeten. Nu föreliggande förslag om ett tillfälligt förbud på ett år eller något mer om regeringen så finner lämpligt får givetvis inte så allvarliga konsekvenser. Man måste dock utgå ifrån att de arealer som planerats för besprutning under detta år över huvud taget inte kommer att åtgärdas. Orsaken är att de objekt som planerats för kemisk behandling är så lövinfekterade att mekanisk behandling är tekniskt mycket besvärlig och ekonomiskt närmast oöverkomlig. Inom vissa klimatiskt besvärliga områden, speciellt i Lappland, kan följden bli att den barrföryngring som skogsägarna med stora kostnader och mycken möda lyckats åstadkomma spolieras redan av ett års eftersläpande lövbehandling. Och ofta är där av biologiska skäl, vilket Per Petersson påpekat i sin motion, mekanisk röjning inget gångbart alternativ. Man kan således utgå ifrån att utöver redan inträffad betydande eftersläpning på lövröjningarna tillkommer minst ett års för kemisk behandling planerade röjningsarealer som inte blir åtgärdade. Varje års uppskov försvårar, fördyrar och försämrar den framtida produktionen. Att ta igen ett års ytterligare eftersläpning blir i praktiken inte genomförbart. Det skulle vara mycket att vinna, om länsstyrelserna kunde få möjligheter att ge dispens för att minska de mest uppenbara olägenheterna av ett tillfälligt förbud mot kemisk behandling av lövsly. Fru talman! När man i den skogspolitiska debatten diskuterar skogsägarnas avverkningsbenägenhet måste de restriktioner som samhället genomfört och genomför tas med i bilden. Hänsynen till naturvårdens och miljövårdens intressen tar sig allt starkare uttryck. Det senare har vi fått ett nytt bevis för genom det nu diskuterade totalförbudet mot användning av kemiska bekämpningsmedel mot exempelvis lövsly. I det förslag till ny planoch bygglag som är föremål för remissbehandling finns också en rad förslag som innebär att produktionsmöjligheterna i skogsbruket begränsas. Från skogsbrukets sida är vi naturligtvis medvetna om att även skogsbru ket måste underordna sig samhällets övergripande intressen. Vi ställer Nr 148 emellertid krav på samhället i denna del. Onsdagen den För det första skall de inskränkningar och de förbud som införs vara sakligt 21 maj 1980 underbyggda. De skall inte enbart ha tillkommit för att tillmötesgå exklusiva röststarka opinionsyttringar i samhället. För det andra fordrar vi att man klart redovisar att med restriktionerna följer med nödvändighet minskade möjligheter för skogsägarna att tillgodose skogsindustrins behov av råvara. Det kan inte vara enbart skogsägarnas skyldighet att tala om de negativa konsekvenserna av olika inskränkningar. Det måste också ligga i samhällets intresse att ge en sådan information och därmed förebygga att det blir en snedvriden debatt. Denna önskan kan också formuleras med orden: Beslutsunderlaget skall innehålla de ekonomiska och praktiska konsekvenser som ett förslag till restriktion medför. I det sammanhanget finns det all anledning att understryka att skogsbruk liksom jordbruk är en ekonomisk hantering. Det är därför nödvändigt att se lönsamhetsmässigt på olika åtgärder. Fru talman! Svenskt skogsbruk har stor uthållighet och dess utövare stor tålighet men måste nu få arbetsro och möjligheter att planera för framtiden. Detta ger vi inte skogsbruket genom ytterligare restriktioner, och därför yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Omedelbart före middagspausen angrep Sven Eric Lorentzon socialdemokratin för inkonsekvens i skogspolitiken. Han menade att när vi nu vill visa omsorg om människan och miljön, så värnar vi inte om en i och för sig önskad ökning av skogsproduktionen. Jag vill slå fast att vi i alla våra motioner, och i de program vi skrivit i det här sammanhanget, har konstaterat vilken betydelsefull roll skogsnäringen spelar i vår folkförsörjning för sysselsättningen i många delar av vårt land och att det är angeläget att vi kan hålla en god skogsproduktion. Men vi har samtidigt slagit fast att det får icke ske till priset av att vi riskerar människor och miljö. Jag skulle kunna returnera anklagelsen om inkonsekvens till Sven Eric Lorentzon. Eftersom vi inte vill använda de här metoderna är det desto mer angeläget att vi satsar på andra åtgärder som ökar effektiviteten i vår skogsvård och i vårt skogsbruk. Vi har redovisat olika förslag, t.ex. obligatoriska skogsbruksplaner, förstärkning av skogsvårdsstyrelsens möjligheter att göra insatser och förslag för att få de skogsägare som, enligt vår uppfattning, är försumliga att på ett annat sätt ta sitt ansvar. Men till den typen av åtgärder säger man från moderata samlingspartiet ensidigt nej. När det gäller att driva upp produktionen har man ingen förståelse för vår rädsla för att den typ av produktionsmetoder man vill tillämpa skall drabba människor och miljöer. Men sådana produktionsmetoder som kräver ett större ansvar av skogsägaren säger man nej till. Det tycker jag är ett uttryck för inkonsekvens i skogspolitiken, en inkonsekvens som bl.a. drabbar både skogsproduktionen och miljövården. Jag tvingas avsluta med att konstatera att uppenbarligen har moderata samlingspartiet, trots den utredning som nu arbetar och som regeringen tillsatt, redan tagit ståndpunkt i de här frågorna. Man vill uppenbarligen fullt ut utnyttja de kemiska medlen.

Herr talman! Det är kanske frestande, Sven Eric Lorentzon, att åter ta upp en allmän skogspolitisk debatt, men vi hade ju en sådan bara för någon tid sedan. Vi sparar tid om vi hänvisar ledamöterna till protokollet över den 145 debatten, så att de kan läsa vad vi då sade. Jag tänker i stället titta litet närmare på det Sven Eric Lorentzon kallade de exklusiva grupperna. Enligt vad jag kan se består de av vanliga människor: människor med olika åsikter — politiska eller andra. De består av organisationer, t.ex. Skogsarbetareförbundet och dess medlemmar. Och de består självfallet även av människor som gått samman och bildat det vi kallar miljögrupper. Men också församlingar, med kyrkoherden i spetsen, har tagit initiativ för att stoppa dessa besprutningar. Jag tror man gör fel om man försöker utmåla den opinion som finns som en särskild sorts människor eller som speciella grupper. Jag tror också att om skogsbrukarna blir medvetna om att de måste ta till andra metoder, så kommer de att hitta de metoderna. Jag vill ännu en gång återge några ord ur senaste numret av Domän-Posten: Det är inte otroligt att dagens besprutningsstopp kan bli permanent. Därför har man redan påbörjat ett projekt för att hitta andra lövröjningsmetoder, och det är ju bra. Jag kan sedan inte undgå att tycka att det ändå ligger något motsägelsefullt i att först poängtera att det är fråga om bara någon promille av markarealen som besprutas årligen och i nästa andetag utmåla fruktansvärda katastrofer om man inte får använda kemiska medel. Jag tror att det finns all anledning att kritiskt granska de uppgifter som tillhandahålls från olika håll.
Herr talman! Jag tog i mitt anförande upp — och jag tyckte att jag hade all rätt att göra det — de skogspolitiska konsekvenserna av de beslut som vi fattar och som vi diskuterar här. Jag hävdar fortfarande, att man inte kan ta ställning, Svante Lundkvist, till enskilda frågeställningar utan att utgå från det stora sammanhanget och se på konsekvenserna. Och det är här jag menar att socialdemokratin och socialdemokraternas representanter är inkonsekventa. Vi måste i dag konstatera att vår skogsindustri, vår sysselsättning i skogsnäringen är beroende av den virkeskvantitet vi kan producera i det här landet. Så enkelt är det, Svante Lundkvist. Och i det fallet är jag säker på att vi är överens. Om vi skall klara sysselsättningen, klara skogsindustrin, klara valutafrågorna, handelsbalansen osv. fordras det att vi får virke för produktion. Vi kan också konstatera att det i dag är obalans mellan tillväxt och råvarutillgång i det här landet. Därför, herr Lundkvist, säger jag: Vi måste se hela sammanhanget när vi diskuterar skogspolitiken. Jag tycker inte att jag har någon orsak att gå in på obligatoriska skogsbruksplaner och sådant. Jag vill bara sluta med att säga: Det ger inte en enda skogskubikmeter mer i produktion. Det ger bara en vtterligare administration, som kommer att belasta skogsbruket. Och jag hävdar allra sist att en förutsättning för ett aktivt producerande skogsbruk här i landet är att vi har ett lönsamt skogsbruk.
Nr 149 Herr talman! Det är ju vad vi hela tiden har sagt: Vi måste se den här Onsdagen den näringens problem i ett större sammanhang. Vi har år efter år krävt att 21 maj 1980 regeringen skulle lägga fram ett handlingsprogram för skogsnäringen. erfor E nero Vi höll på att arbeta fram ett sådant program och hade från den Förbud mot spridsocialdemokratiska regeringens sida målet att ha ett sådant program färdigt — ning av bekämptill 1978. Men ni har skjutit de här problemen framför er och sagt nej till att ningsmedel över åstadkomma den typ av möjlighet att bedöma skogsnäringens problem istort — skogsmark som vi hela tiden efterfrågat. Den anklagelsen måste alltså Sven Eric Lorentzon rikta mot den sittande regeringen. Sedan säger Sven Eric Lorentzon: Det blir inte en enda skogskubikmeter mer om man skaffar fram obligatoriska skogsbruksplaner eller gör insatser av annat slag som vi föreslagit för att få en bättre skogsvård. Men Sven Eric Lorentzon kan väl ändå inte som skogskarl undgå att erkänna att det finns betydande utrymme för att göra väsentligt bättre skogsvårdsinsatser i det här landet. Och nog finns det betydande möjligheter att effektivare utnyttja den skogsmark som vi har i produktionen, utan att man till varje pris skall behöva hänge sig åt att säga: Skogsbesprutningen är en förutsättning för att vi över huvud taget skall lyckas med ett aktivt skogsbruk. Jag upplever det här precis på samma sätt som när vi hade DDT-debatten. Då försökte vi på olika sätt, genom att ge dispens, intressera skogsnäringen för att söka alternativa lösningar, men så länge dispensmöjligheten fanns åstadkoms ingenting i den riktningen. Uppenbarligen måste man hela tiden ha ett ordentligt och bestämt grepp i dessa frågor för att få effektivitet även från näringens sida när det gäller att hitta alternativa lösningar.

Herr talman! Jag erkänner, Svante Lundkvist, och här är vi helt överens, att det finns möjligheter att öka skogsproduktionen här i landet. Det finns också stora möjligheter att förbättra skogsbruket, skogsvården m.m. Det står helt klart. Men vad jag framhöll i mitt anförande var att vi i denna kammare verkligen får se upp, så att vi inte stryper skogsbruket med olika restriktioner. Här diskuterar vi en restriktion, men vi ser, som jag sade. andra restriktioner komma. Vill vi ge skogsbruket en chans att producera som vi båda önskar, måste vi också ha klart för oss att man inte ständigt kan ålägga skogsbruket restriktioner. Man måste kunna arbeta — jag tog upp naturvårdsintressen och sådant —, ty annars går det inte.

Herr talman! I propositionen sägs att målsättningen måste vara att begränsa användningen av kemiska medel i skogsbruket så långt det är möjligt. Detta är ingen nyhet. Detsamma sade dåvarande jordbruksministern Eric Enlund i det stora regeringsförslag om riktlinjer för skogspolitiken som riksdagen godkände för något år sedan. Vi har tidigare trott att det redan den här våren skulle vara möjligt att fatta beslut om vilka nya regler som skulle gälla för bekämpning av lövsly. Det visade sig vara något optimistiskt. Den utredning som arbetar skall enligt direktiven vara klar under 1980. Det kommer den sannolikt också att vara, men några beslut före besprutningssäsongen på sensommaren i år kan inte fattas. Vi tycker då, som regeringen också har föreslagit, att då det nu är en så kontroversiell fråga är det bättre att vänta ett år och sedan arbeta efter de hårdare regler som bör gälla i framtiden. Det är bättre än att skogsbruket under 1980 arbetar vidare enligt nuvarande regler, som uppenbarligen kommer att skärpas några månader senare. Med den lösning som vi har valt kan skogsägare, anställda i skogsbruket och lantbrukare som själva brukar jord inom ett år få ett klart besked om vilka inskränkningar som skall gälla. Ett ettårigt totalstopp vållar inga skador för skogsbruket. Stoppet för flygbesprutning 1972-1975 gällde ju betydligt längre tid än den som nu föreslås. Det här innebär att vi inte nu skall binda oss när det gäller sådana frågor som om kemisk bekämpning av lövsly över huvud taget skall vara tillåten och - ifall den skall tillåtas i vissa former — vilka preparat som skall få användas, vilka spridningsmetoder som skall vara tillåtna. vilka former av kommunalt inflytande som vi i så fall skall ha och vilka möjligheter till överklaganden som skall finnas. Utskottet är tyvärr inte enigt om att vi inte skall föregripa utredningen. I en moderat motion mot regeringens proposition, undertecknad av ett antal ledamöter, och i en reservation från partiets alla företrädare i jordbruksutskottet vill man införa en dispensmöjlighet. Den skulle medföra ett stort antal tvistigheter om ifrågasatt fortsatt besprutning enligt de gamla reglerna. Moderaterna vill låsa fast arbetet i den utredning som nu arbetar och binda den vid ett visst slags kommunalt veto, förenat med i vissa avseenden preciserade ersättningsregler. Från folkpartiets sida vill vi hålla möjligheten öppen även för mer långtgående ingripanden i skogsbesprutningen, t.ex. ytterligare begränsningar när det gäller de tillåtna preparaten och de tillåtna spridningsmetoderna. Vi anser det också vara olämpligt att riksdagen binder en pågående utredning på det i reservationen föreslagna sättet, t.o.m. när det gä sådana från ekonomisk synpunkt och rättssäkerhetssynpunkt besvärliga frågor som skadeståndsregler. Beträffande den moderata reservationen kan också påpekas att folkpartiet och centerpartiet här står bakom regeringens ståndpunkt. Som bekant innebär den justering som gjorts när det gäller tillägget av besprutning även från marken inte någonting annat än att regeringens grundprincip bifalls av Nr 149 riksdagen. Moderata samlingspartiet demonstrerar här mot regeringspoliti Onsdagen den ken och överlåter åt folkpartiet och centern att tillsammans med oppositio 21 maj 1980 nen åstadkomma majoritet för det kompletterade regeringsförslaget. Söder a Till sist: Det är en på många sätt berättigad kritik att intresset alltför Förbud mot spridensidigt riktats mot den relativt lilla del av bekämpningsmedlen som spridsi — ning av bekämpskogen. Den stora utredning om användningen av kemiska medel som ningsmedel över tillsattes av Eric Enlund gäller såväl skogsbruket, jordbruket som trädgårdsskogsmark näringen. Att skogsbruket skall särredovisas i en delrapport sammanhänger med att det är möjligt att där snabbt nå fram till en slutgiltig bedömning. I fortsättningen måste vi vidga vår uppmärksamhet till att gälla alla bekämpningsmedel. Användningen i jordbruket och trädgårdsnäringen är långt större än inom skogsbruket. Användningen i villaträdgårdarna är också betydande. Folkpartiets uppfattning är att begränsningarna i bekämpningsmedelsanvändningen måste utgå från en ekologisk bedömning av var det är mest angeläget att begränsa skador och risker. Vi anser det nödvändigt att minska användningen av gifter och kemikalier inom jordoch skogsbruket liksom inom trädgårdsodlingen. Samtidigt är vi — vilket framgår av Eric Enlunds direktiv till den utredning som arbetar med frågor om kemikalier i jordoch skogsbruket — starkt medvetna om att utbyte av bekämpningsmedel mot andra tillvägagångssätt bara delvis är en fråga om administrativa åtgärder såsom förbud mot olika preparat och spridningsmetoder. Det gäller också att ta den vetenskapliga utvecklingen i sin tjänst. Forskningsoch utvecklingsarbete, inte minst inom sådana områden som växtförädling, alternativa brukningsmetoder, ändrade växtföljder och biologisk bekämpning, vidgar de ekonomiska och de tekniska möjligheterna att — utöver de förbud som ganska snabbt kan genomföras — gå vidare på vägen mot en successivt minskad användning av de kemiska medlen i skogsoch jordbruket liksom inom trädgårdssektorn. Härmed, herr talman, vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet 1979/80:41.
Herr talman! Esse Petersson har alldeles nyss, liksom Svante Lundkvist för en stund sedan, ställt en fråga om varför vi just nu har bundit oss för och redovisat hur vi vill ha det i framtiden. Tydligen var vi det enda parti i utredningen som tog fasta på såväl f. d. jordbruksministern Eric Enlunds, som nuvarande jordbruksministerns önskemål om att ett förslag skulle läggas fram så att det kunde riksdagsbehandlas i vår. Därför har vi presenterat vår syn på den här frågan. Att ni inte har gjort det kan möjligen tyda på att ni väntade ett ministeringripande och hoppades att ni därigenom skulle komma ifrån det hela. Vi har alltså fullt ut tagit ansvaret för vårt sätt att se på frågan. Därför har vi presenterat den mer långsiktiga lösningen.
Herr talman! Det var ett märkligt konstaterande som Esse Petersson lyckades göra när han påstod att folkpartiet och centerpartiet tillsammans med socialdemokraterna bildar majoritet för regeringspropositionen. Det är ändå så — vilket jag trodde att Esse Petersson visste — att det har lagts fram en proposition som folkpartiet fann vara så anmärkningsvärd att man på det hållet kände sig föranlåten att väcka en motion med anledning av den, med tredje vice talmannen som förste undertecknare och den förre jordbruksministern som andre undertecknare. I denna motion krävde man, liksom vi har gjort, att riksdagens beslut skulle innefatta förbud icke bara mot flygbesprutning utan också mot markbesprutning. Jag konstaterar sålunda att det inte finns något underlag i kammaren för regeringens förslag. Det enda stöd som regeringens förslag kan få kommer möjligen från moderata samlingspartiet, vars ställningstagande ligger regeringens förslag närmast. Moderaterna tillstyrker nämligen att förbudet bör omfatta endast flygbesprutningen. Esse Petersson måste alltså totalt ha missförstått både propositionen och den motion han själv skrivit under, när han påstår att den senare innebär ett tillstyrkande av regeringsförslaget.

Herr talman! Jag vill till Svante Lundkvist säga att vad som var intressant var att man skulle avvakta resultatet av den utredning som tillsatts. Det i propositionen framlagda förslaget var alltså icke fullständigt. Vad som skett i utskottet är emellertid att man tillstyrker propositionens förslag beträffande besprutning från luften och dessutom låter förbudet innefatta besprutning från marken. Detta är alltså den enda och självklara åtgärd som föreslås, nämligen att ingen besprutning skall ske under tiden fram till dess att utredningen är klar. Därför gör man också den kompletteringen att inga speciella dispenser skall beviljas, vilket dock moderaterna menar skall tillåtas. Det var ganska fantastiskt att höra Arne Andersson i Ljung säga att eftersom den utredning som skulle komma inte blir färdig i tid, så skall man redan nu tala om hur man vill ha det, vilket vi övriga däremot inte gjort. — Utredningen tillsattes ändå självfallet för att plöja igenom allt det material som finns och för att lägga fram ett förslag som vi kanske i stor utsträckning kan enas omkring. Vi måste naturligtvis komma till rätta med användningen av de kemiska medlen i jordoch skogsbruket och i trädgårdsnäringen liksom över huvud taget med giftspridningen i naturen av vad slag det vara månde. Det borde vi rimligen vara överens om. Det är intressant att notera att man i propositionen inte tog steget fullt ut, vilket hade varit den självklara åtgärden — på den punkten har Svante Lundkvist rätt —, och det sade jag också i mitt anförande. Men det förhållandet innebär inte att man vill genomföra någon annan förändring än den utvidgning som från början borde vara självklar och som också har tagits upp i den diskussion kring propositionen som föranledde väckandet av motionerna i denna fråga. Genom denna åtgärd får vi nu Nr 149 möjlighet till ett andrum till dess att vi får ett utredningsresultat att ta Onsdagen den ställning till. Då kanske vi i ganska stor enighet skall kunna fatta ett beslut, i 21 maj 1980 varje fall om vi inte beter oss som moderaterna har gjort här genom attpå = förhand skilja ut sig i denna fråga. Förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
Herr talman! Det är kanske inte möjligt att kommentera Esse Peterssons inlägg, eftersom det skulle bli en replik på repliken. Dessutom förstod jag inte riktigt vad han talade om. Däremot vill jag replikera till Svante Lundkvist, som bestod oss med den utomordentliga vänligheten .
Repliken får inte gälla Svante Lundkvists anförande, utan det är Esse Peterssons anförande som replikväxlingen avser.
Herr talman! Jag skall be att få fästa Esse Peterssons uppmärksamhet på att det i utskottets hemställan står ”att riksdagen med anledning av regeringens förslag och med bifall till motionerna — — -". Jag trodde att Esse Petersson ändå visste vilken handläggning av denna fråga han hade medverkat i. Vi har vant oss vid mycket när det gäller den förvirring som uppenbarligen råder inom den borgerliga regeringen, men jag tycker att det går för långt när man med dålig advokatyr försöker skyla att man på den här punkten var oense och att folkpartiet reagerade så starkt mot det förslag som kom att läggas på riksdagens bord. Förhållandet är faktiskt det att det har motionerats för att rätta till vad regeringen föreslagit. Vi har en proposition på riksdagens bord, som icke har stöd från något av partierna.
Herr talman! Det är något förvånande att lyssna till Svante Lundkvist i den här frågan, eftersom vi egentligen är rörande överens om resultatet, nämligen att om man skall ha ett stopp här, så är det alldeles självklart att det stoppet skall gälla generellt, oavsett hur bekämpningsmedlen sprids. Dessutom kan man lägga arbetsmiljösynpunkter på frågan, vilket gör att man kanske kan komma till annat resultat än regeringspropositionens förslag. Vi 151 har här velat ta det fulla steget, vilket regeringen inte har gjort. Därför resulterade det i motioner. På moderathåll har man emellertid ställt sig vid sidan om. Jag tycker att det vore bättre om Svante Lundkvist och jag kunde konstatera att vi här har ett gemensamt förslag om att användningen av dessa bekämpningsmedel skall upphöra under det att utredningen pågår, för att denna skall kunna arbeta och komma fram till ett genomarbetat förslag. En förutsättning härför är då att användningen av besprutningsmedel upphör helt, och det har blivit möjligt med den komplettering till propositionen som motionerna utgör. Vi har nu ett förslag som vi — förutom moderaterna — i stor enighet kan fatta beslut om.
Herr talman! Låt mig först få konstatera att den stora majoriteten i utskottet har avgivit ett betänkande som jag tror i det här läget innebär att man valt den riktiga vägen. När Arne Andersson i Ljung å moderata samlingspartiets vägnar går till attack mot, som han säger, jordbruksministerns proposition, vill jag erinra om att moderata samlingspartiet ingår i den regering som står bakom denna proposition. Det pågår alltså en utredning som har att ta ställning till frågan om användningen av växtskyddsmedel och näringsämnen. Den utredningen har kommenterats på olika sätt under debatten. Det är väl inte vanligt att en fråga under utredningsarbetets gång diskuteras så mycket i riksdagens kammare, men de kommentarer som gjorts tvingar mig att något redovisa utredningens arbete. Vi försökte i utredningen komma fram till ett ställningstagande om hur det hela skulle fungera redan i sommar. I det läget tog jag mig friheten att föreslå att vi skulle försöka ta hänsyn till de olika intressenterna i det här sammanhanget. Liksom i fråga om det skogspolitiska beslut som fattades för ungefär ett år sedan handlar det här om en ständig avvägning mellan samhällets behov och individens önskemål. Det handlar om en balans mellan å ena sidan skogsbrukets varaktiga produktionsförmåga och ekonomiska villkor och å andra sidan naturvårdens intressen och fritidsoch rekreationsintresset. Ibland handlar det också om kommunernas möjlighet till inflytande. Jag tror att det hade varit mycket värdefullt om vi redan i utredningen kunnat hitta en form av förslag som tillgodosåg alla dessa intressen. och jag tror också att det är möjligt på sikt. Ett sådant förslag framställde jag i utredningen. Det skulle se ut ungefär på följande sätt. Man inför i princip ett förbud men preciserar sedan dispensmöjligheter, låter länsstyrelsens naturvårdsenhet ta ställning till de projekt för vilka ansökningar inlämnas. Länsstyrelsens naturvårdsenhet förhör sig med kommunerna, vilka kan ingå som remissinstans och på det sättet få sitt inflytande. Det finns säkerligen stora områden i vårt land som inte på något sätt är känsliga ur rekreations NF 149 och naturvårdssynpunkt. Man skulle kunna få enighet om att där i Onsdagen den skogsbrukets intresse tillåta den verksamhet det här gäller. 21 maj 1980 Dessa förslag ställde folkpartiet upp på. medan däremot moderata samlingspartiet tvärt motsatte sig förslaget. I det läget var det för sent att fortsätta utredningsarbetet. Till följd därav måste regeringen framlägga en proposition om ett moratorium. Då är det ganska märkligt att moderata samlingspartiet här i en reservation tar upp förslaget om dispensmöjligheter, som jag hade försökt få igenom. Jag kritiserar inte moderata samlingspartiet för det, men jag kritiserar reservanterna ur den synpunkten att det i det här läget är för sent att anta dessa förslag, för man gör inte i en handvändning upp sådana dispensregler som behövs i detta sammanhang. Men det inträffade bådar ju gott för framtiden. Det kan innebära att det långsiktiga utredningsarbetet ändå kan hamna ungefär vid den punkt som jag hade tänkt mig. Nu har vi ett förslag om temporärt förbud under ett år. Det har riktats kritik mot det förslaget därför att det inte innehåller bestämmelser rörande bekämpning från marken. Med anledning av de underliga kommentarer som har gjorts här av olika talare tidigare i debatten vill jag framhålla att under tiden då propositionen utarbetades förekom det i produktkontrollnämnden ett förberedande arbete, där man skulle ta ställning till förbud mot bekämpning från marken. I det läget fann regeringen ingen anledning att ta upp den delen av bekämpningsproblematiken. Det visade sig emellertid sedan att produktkontrollnämnden inte kunde komma fram till ett enigt beslut om totalförbud under ett år mot bekämpning från marken. Då tycker jag att det är riktigt att jordbruksutskottet i år har tillgodosett den biten av problematiken genom att biträda några motioner som ett tillägg till regeringspropositionen. I de resonemang som förts här har man dragit paralleller med jordbrukets roll i sammanhanget. De parallellerna är fullständigt inadekvata, eftersom regeringspropositionen i det här läget inte i något avseende bygger på toxikologiska bedömningar utan bygger på andra bedömningar som innebär att man tar hänsyn till allmä de fall där inte alleman inhetens oro. Det är inte intressant. inte adekvat. i ätt råder. Vi skall sedan i utredningen fortsätta och ta ställning till hur man skall lösa problemet när det gäller växtskyddsmedel och näringsämnen inom jordbruket. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill fästa uppmärksamheten på att det är en väsentlig skillnad mellan det förslag som Einar Larsson presenterade och det som moderata samlingspartiet företräder. Vi utgår från helt olika förutsättningar. Från vår sida utgår vi från att huvuddelen av den svenska skogsmarken är så belägen att den egentligen inte berörs av människornas friluftsliv och därför inte är särskilt intressant när det gäller den här frågan. Einar Larsson utgår från att människor trampar omkring på nästan varenda kvadratmeter av skogsmarken. För den skull måste den lövslybekämpas med manuella 153 metoder för att skydda människorna. Följaktligen leder Einar Larssons förslag fram till att vi skall ha ett generellt förbud med. hoppas jag. förhållandevis rika dispensmöjligheter. Jag tror inte att Einar Larsson är en utpräglad byråkrat, men i detta fall företräder han en exceptionellt byråkratisk uppfattning. Vi från vår sida menar i stället att överläggningar mellan ett kommunalt eller ett regionalt organ och skogsägaren mycket väl kan leda fram till en överenskommelse om vilka områden som med hänsyn till det rörliga friluftslivet inte skall besprutas och vilka områden som mycket väl kan besprutas. Det är en principiellt utomordentligt viktig skillnad. och vi har företrätt den senare linjen där frihetsprincipen råder. Det är emellertid helt klart, som jag sade i mitt huvudanförande före middagspausen, att många områden inte kan komma i fråga för lövslybekämpning från luften.
Herr talman! Jag vill bara i korthet konstatera att om Arne Andersson hade fört detta resonemang i utredningen, hade vi säkert haft goda möjligheter att finna varandra i ett beslut som kunde tillgodose alla de olika intressena. Då hade kanske propositionen om ett moratorium varit obehövlig.
Herr talman! Den som är intresserad av fakta kan gå tillbaka till utredningens protokoll som visar att en enda partirepresentant har lämnat ett konkret förslag till hur man i det långsiktiga perspektivet möjligen kan lösa frågan. Det var jag som dess värre var ensam om att lämna ett sådant förslag. Jag gjorde det enbart därför att två jordbruksministrar hade framställt önskemål om sådana förslag — Eric Enlund sade på sin tid att vi borde lämna ett förslag under 1980-talet, Anders Dahlgren har senare krympt tidsperspektivet och sagt att det vore bra om vi kunde lämna ett förslag så att det kunde riksdagsbehandlas i vår. Jag har därför lämnat en anvisning om hur vi i moderata samlingspartiet ser på frågan. Det är dystert att behöva konstatera att jag nu blir kritiserad för att jag har lämnat ett förslag. Jag tyckte att vi skulle anstränga oss att tillmötesgå jordbruksministern så att han kunde få en uppfattning om hur vi ser på problemet.

Herr talman! Jag tror att jag får klara ut vad vi från moderata samlingspartiet menar med dispens. En dispens är avsedd att användas vid enstaka tillfällen och för kortare tid. Det finns inga uppgifter om att dessa bekämpningsmedel skulle vara farliga om det bara gäller en kortare tids exponering. Men används de länge kan de innebära risker för dem som handskas med preparaten. Vi anser att dispenserna skall ges under kortare tid, och man bör då också kunna bortse Nr 149 från miljöaspekten. Onsdagen den Vad det gäller är att ge återväxten ett försprång framför lövslyet. Med en 21 maj 1980 kort tids besprutning från luften är saken klar. Vi måste ha en beredskapom LL det skulle komma någon svårare insektshärjning. Det är i sådana fall inte Förbud mot spridheller någon risk för att vi med en enda bekämpning skulle slå ut de skadesvampar som är litet ömtåliga och i stället på sikt få fram en synnerligen resistent art. skogsmark Jag skall ta ett exempel. Jag var närvarande vid FAO:s konferens i Rom i höstas och blev där attackerad av en etiopier och en indier. De hade hört talas om vår debatt i dessa frågor, och de frågade om vi verkligen visste vad vi gav oss in på. När våra barn svälter ihjäl i våra armar, sade de. därför att gräshopporna har ätit upp det sista gröna strået. då tänker ni inte på vad ni skall komma med för alternativa odlingsmetoder eller på vilket resultat resistensforskningen hos er skall leda till. Det är nu vi behöver hjälpen. Ni springer ifrån ert internationella a var, om ni med berått mod accepterar den minskade skörd och den minskade andel av livsmedel till oss i de fattiga länderna som blir följden av att inga bekämpningsmedel skall få användas. — Detta var alltså deras syn på saken. Låt mig till sist när det gäller spridning av bekämpningsmedel från marken få säga att det förefaller mig som om man tar till litet mer våld än vad nöden kräver. Det finns olika bekämpningsmetoder. Man kan ficka på träden. Då går det åt stora kvantiteter gifter, om vi skall använda det ordet för bekämpningsmedel. Ett annat sätt är att gå med något som liknar en trädgårdsspruta och spruta nedifrån marken. Men det finns också ett tredje sätt, som absolut inte medför en så stor åtgång av bekämpningsmedel. Jag tänker här hela tiden på röjningsarbete. På sidan av röjningss gen kan man fästa en liten tank med bekämpningsmedel. Varje gång man vrider på gasen för att såga av någon liten stubbe eller något sly kommer det några droppar bekämpningsmedel på det hela. Det räcker att gå över markerna en enda gång. Om man däremot tillämpar manuell bekämpning måste man komma tillbaka tre fyra gånger, innan man får det försprång för det värdefullare virket som är nödvändigt. Det föreliggande förslaget innebär att det även skulle bli förbjudet att använda sådana här tillsatsdunkar på röjningssågar. Jag undrar om man riktigt tänkt igenom att ett beslut enligt utskottets förslag skulle få den konsekvensen. Ett sådant beslut vore beklagligt. eftersom denna bekämpningsmetod skulle underlätta arbetet oerhört mycket.
Herr talman! Bara en kort kommentar till den diskussion som vi här har fått lyssna till. Det läggs en proposition på riksdagens bord. Det finns anledning att förutsätta att propositionen omfattas av de tre regeringspartierna. Men så upplever uppenbarligen folkpartiet och centerpartiet att propositionen är så ofullkomlig att de måste väcka motioner i anslutning till den. Man avger. som 155 jag sagt tidigare, tunga motioner med riksdagens tredje vice talman som första namn på den ena och med jordbruksutskottets ordförande som första namn på den andra. Det är motioner som går emot det förslag som jordbruksministern har lagt. Så kommer då ärendet upp till behandling i kammaren. Då utbryter fullt inbördeskrig mellan moderata samlingspartiet och centerpartiet om vad man egentligen menar med den proposition som regeringen har lagt fram. Det finns bara en kommentar, herr talman: Sicken regering!